Herr talman! Jag är glad att kunna konstatera att det i diskussionen kring denna proposition har funnits en bred uppslutning kring huvudlinjerna. Debatten här i kammaren verkar också ge belägg för att regeringens förslag får ett omfattande stöd i de väsentliga delarna. Återremissyrkandet ger ju förutsättningar för att man skall få en ökad samstämmighet också i detaljerna. En stor majoritet delar alltså regeringens uppfattning att resurser så snart som möjligt skall sättas in för ett ökat stöd till barnfamiljer i låga inkomstlägen. Man har också anslutit sig till förslagen att det ökade stödet skall ges formen av dels ett enhetligt statligt tillägg av 75 kronor per barn och månad, dels kraftigt förstärkta kommunala bostadstillägg till familjer med höga boendekostnader. Det har antytts att propositionsskrivningen i detta stycke skulle vara i bästa liberala anda. Jag vill gärna understryka att den bostadssociala ambition som varit en stark drivkraft inom socialdemokratin finns lika livskraftig i dag. Vad vi gör är att skala av en del av den byråkratiska överbyggnaden, därför att familjepolitiska kommittén i sina undersökningar har fått fram resultat som pekar på att detta skulle vara möjligt beträffande just det statliga bostadstillägget. Samtidigt lägger vi tyngdpunkten hos stödet på hyrestillägget. Om det skulle visa sig att denna rationalisering skulle få icke önskvärda bostadssociala konsekvenser, får vi naturligtvis anledning att ompröva ställningstagandet. Jag vill gärna säga till herr Knut Johansson i Stockholm att detta inte är något steg bakåt när det gäller det statliga bostadstillägget. Det är ett steg framåt, ett administrativt förenklande både när det gäller utbetalningssidan och mottagningssidan.

Här har ju föreslagits från utskottets sida och hävdats nu i debatten igen av herr Karlsson i Huskvarna att man bör lämna dessa förslag till familjepolitiska kommittén för prövning. Säkert finns det också andra förslag till förändringar som kan vara värda att diskutera. Men denna diskussion kan vi väl vänta med tills vi har fått ett bättre sakunderlag beträffande hela inkomstprövningsoch utbetal ningssystemet och tills familjepolitiska kommitténs betänkande har remissbehandlats. En av våra kloka bostadspolitiker sade i en diskussion att i denna utbetalningsfråga ligger både affekter och effekter. Jag tror att det är välgörande att vi, medan effekterna noggrant undersöks, ger tid för affekterna att försvinna. Herr Bergman litar på familjepolitiska kommittén och jag vill understryka att det gör jag med. Jag utgår ifrån att kommittén med intresse kommer att ta del av allt sakmaterial som kan tillställas den. När det gäller regeringens förslag om en förstärkning av bostadstilläggen kan vi alltså konstatera att det finns en bred anslutning, och det finns en stark önskan att här skall kunna fattas ett beslut redan nu under höstriksdagen. Förstärkningen av bostadstilläggen bör göras i former som föreslås i propositionen. Det finns därför knappast anledning att åter ta upp en fråga som herr Carlshamre och jag hade tillfälle att diskutera den 2 november.

Moderata samlingspartiet har yrkat avslag på hela propositionen. I motiven för avslagsyrkandet säger man sig ha funnit vissa brister i förslaget, främst i fråga om marginalskatteeffekterna, alltså minskningen av bidragen vid stigande inkomster. Eftersom reglerna om inkomstprövningen av bostadstilläggen redan finns och frågan om ändring av dessa regler över huvud taget inte berörs av propositionen, borde väl egentligen konsekvensen av moderaternas uppfattning vara att hela systemet med bostadstillägg skulle upphävas. Inkomstprövningen, som ju har berörts tidigare i dag, är en komplicerad fråga som jag vet att familjepolitiska kommittén har funderat väldigt mycket på. Redan kommitténs första betänkande innehöll en utförlig diskussion om dessa frågor. Även i 1968 års proposition redovisades klart de marginaleffekter som inkomstprövningen av bostadstilläggen leder till. Detta accepterades då av riksdagen. Dessa inkomstprövningsregler från 1968 års proposition ändras alltså inte genom de förslag som regeringen har lagt fram i proposition nr 156. Däremot innebär förslagen att stödet ökas, varigenom det också kommer att kunna utgå högre upp i inkomstlägena än för närvarande. I övrigt har sedan 1968 en skattereform genomförts. Eftersom denna skattereform innebar en sänkt skatt för låginkomsttagare medförde den också skärpta marginalskatter. Det ena är ju en följd av det andra. Men skattereformen har också i flertalet fall betytt sänkt marginalskatt när inkomstökningen beror på att också den andra av två makar tar förvärvsarbete. Vidare har skattereformen givit nytt innehåll åt begreppet beskattningsbar inkomst, som ju är det inkomstbegrepp som används vid inkomstprövningen av bostadstilläggen. Man skall dock hålla i minnet att skattereformen får betydelse för inkomstprövningen av bostadstilläggen först i fråga om bidragen för år 1973. Förändringar av inkomstprövningsreglerna för bostadstilläggen måste göras övergångsvis i avvaktan på familjepolitiska kommitténs slutbetänkande. Med anledning av att begreppet beskattningsbar inkomst har fått en ny innebörd kommer sådana förslag att läggas fram i 1972 års statsverksproposition. Som nämnts i propositionen 156 pågår inom familjepolitiska kommittén en översyn av inkomstprövningsreglerna för bostadstilläggen. Syftet härmed är ju bl.a. att se om det är möjligt att minska eftersläpningen vid inkomstprövningen, och översynen skall också komma att beröra den skala som för närvarande gäller vid inkomstreduceringen av bostadstilläggen. Men det finns ju gränser för hur man kan minska marginaleffekterna av bostadstilläggen. Vill man ge ett rejält stöd till dem som har låga inkomster, dvs. till de familjer som verkligen behöver ett stöd, får man också acceptera rätt kraftiga marginaleffekter för att inte detta ekonomiska stöd skall gå alltför långt upp i inkomstlägena. Det går inte ihop när man som moderaterna försöker tala vackra ord om barnfamiljer med låga inkomster men samtidigt inte är beredd att ta konsekvenserna av detta. Regeringen anser att snabba åtgärder bör genomföras för att ge barnfamiljer med låga inkomster och höga boendekostnader ett kraftigt ökat stöd.

Vi kan konstatera att staten icke givit ut några anvisningar när det gäller sådana avgifter vid daghem och familjedaghem utan att det för närvarande helt ankommer på kommunerna själva att bestämma vilka avgifter som skall tas ut av föräldrarna. För att få största möjliga enhetlighet i avgifterna mellan olika kommuner har Kommunförbundet givit ut rekommendationer i fråga om avgiftstaxorna. En stor förtjänst hos den barnstuga som vi har här i Sverige är ju att den är en eftersökt och uppskattad form av barnomsorg inom alla samhällsgrupper. En stor spännvidd i taxesättningen skulle kunna få en social snedrekrytering som följd. Härtill kommer, som flera talare har påpekat, daghemsavgifternas ökning vid stigande inkomster, något som bidrar till att de sammanlagda marginaleffekterna kan bli stora. Jag utgår ifrån att såväl barnstugeutredningen som familjepolitiska kommittén kommer att behandla problem som hänger samman med detta.

Så det är inte riktigt, som herr Romanus påstår, att det är en extremt låg avgift. Marginaleffekterna kan man ju diskutera länge, och vi lär få anledning att återkomma till dem. Men jag anser att det är viktigt att upprepa att de förslag som lagts fram av regeringen i och för sig inte skapar några nya eller några skärpta marginaleffekter, ty inkomstprövningsreglerna ändras ju inte. Vi får anledning att komma tillbaka till detta, när familjepolitiska kommitténs slutbetänkande föreligger och har remissbehandlats. Det har jag också framhållit i propositionen.

Följden skulle bli att många barnfamiljer med låga inkomster och höga hyror skulle gå miste om förbättringar med 100—200 kronor i månaden. I stället skulle de få, enligt moderaternas förslag, en tillfällig barnbidragshöjning som skulle ge tvåbarnsfamiljerna 34 kronor i månaden. Dessutom skulle de bli utan den av regeringen föreslagna extra utbetalningen av statligt bostadstillägg. Det är en händelse som ser ut som en tanke att moderaternas förslag starkt missgynnar de låginkomsttagare som regeringen vill måna om men i stället ge förbättringar åt dem som har högre inkomster. Det är väl helt följdriktigt att herr Romanus har sympati för ett sådant förslag och att han själv har lagt fram ett som är nästan likalydande. Slutligen bara ett par ord om de uttalanden herrar Romanus och Carlshamre har gjort beträffande en samlad reform av familjepolitiken. Herr Romanus tycks tro att det finns en enhetlig formel för politik för familjer. Herr Carlshamre är klokare och inser att familjepolitiken sträcker sig över vida fält såsom bostadsmiljö, service och barnstugor — jag kan tillägga vuxenutbildning, lokaliseringsstöd för allsidigt näringsliv, kollektivtrafik och annat. Allt detta är ju oerhört viktigt för familjerna. Det avgör om en eller två i familjen skall kunna arbeta och i viss mån vilka inkomster familjen skall kunna få. Detta visar hur omöjligt det är att komma fram till den där enhetliga formeln som några är ute efter. När det gäller ett samlat förslag om det ekonomiska stödet till barnfamiljerna, tycker jag att man slår in öppna dörrar, eftersom familjepolitiska kommittén i sitt slutbetänkande våren 1972 kommer att redovisa olika utbyggnadsmöjligheter för familjestödet och över huvud taget ge underlag för en diskussion om hela det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Vi håller givetvis med om att en sådan diskussion är nödvändig, och vi vill gärna ha den i samband med de ställningstaganden som statsmakterna får göra, när kommitténs betänkande har remissbehandlats under nästa år. Jag vill avslutningsvis slå fast att detta enligt regeringens mening inte får vara ett hinder att nu genomföra snabba åtgärder för att förbättra situationen för de barnfamiljer som har låga inkomster och höga boendekostnader.

Herr talman! Låt mig börja med att påminna om en av dessa små detaljfrågor som familjeministern medgav att vi fortfarande inte är ense om. Vi instämmer inte i att man bara skall genomföra förbättringar för ena hälften av barnfamiljerna. Vi vill att även den andra hälften skall få något med, och vi har föreslagit dels en tidsbegränsad sänkning av mervärdeskatten, dels en höjning av barnbidragen. Fru Odhnoff kanske tycker att det är en detalj, men det tycker i alla fall inte dessa stora grupper av barnfamiljer. Det är jag övertygad om. Jag blev litet oroad över familjeministerns missförstånd när det gäller frågan om en samlad reform. Ingen tror att det finns någon enkel formel. Jag vet inte vad det skulle vara — något slags matematisk formel eller liknande för hur man skall utforma hela samhället från barnfamiljernas synpunkt? Jag nämnde faktiskt vilka bitar det är som hör ihop och som man måste ta med, om man skall få en samlad överblick. Det är skattesystemet och dess marginaleffekter, det är allmänna barnbidragen, det är bostadstilläggen eller andra inkomstgraderade stödformer, det är vårdnadsbidrag eller förlängd moderskapspenning, det är särskilt stöd till flerbarnsfamiljer, det är det ekonomiska stödet till barntillsyn och andra former av service. Dessa bitar tävlar ju om samma ekonomiska utrymme. Därför måste man ha dem med. Risken finns annars att man intecknar en del av det utrymmet. Vad vi har velat betona är att dagens beslut inte får tas till intäkt för att säga att nu har vi tecknat in utrymme för en viss stödform, och därför måste vi säga nej till vissa andra saker, när den samlade överblicken kommer. Det är inte något allmänt diffust tal om matematiska formler, utan det rör ju verkliga fakta och ett begränsat ekonomiskt utrymme. Jag ställde ett par frågor till fru Odhnoff. Först frågade jag: Vad säger familjeministern till finansministerns resonemang om att en höjning av bidragsandelen till 75 procent inte vore bra för kommunerna, ty då fick de svårare att låna? Håller fru Odhnoff med om detta resonemang? Och vad säger fru Odhnoff till de kommunalmän som kommer och säger att vår kommun inte får någon kompensation eftersom vi inte har så många dagbarnsplatser. Vi hinner inte bygga daghem så snabbt. Hur förklarar fru Odhnoff talet om kompensation för dem? Jag ställde också frågan om daghemsavgifterna, och där fick jag verkligen ett svar som jag skall be att få tacka för. Jag hoppas nu bara att jag inte drar för långtgående slutsatser av det. Jag uppfattade familjeministern så, att hon tar avstånd från finansministerns uppmaning till kommunerna att höja daghemsavgifterna. Jag hoppas att det är riktigt uppfattat och att hon också uttalade sig för att man skall försöka komma mera i närheten av enhetliga daghemsavgifter. Huruvida den i Borås är hög eller låg, det kan man diskutera. Den är enhetlig, och den är överkomlig. Det är det väsentliga i sammanhanget. Beträffande marginaleffekterna vill jag bara tillägga att det väl inte är riktigt att påstå, att några nya sådana effekter inte uppstår genom det här beslutet. Även om inkomstprövningssystemet är detsamma så innebär ju det förhållandet att 300 miljoner kronor pumpas in i stödsystemet, att människor, som redan har en hög marginalskatt, får vidkännas ytterligare en marginaleffekt. Jag understryker än en gång att dagens beslut inte får innebära att man anser resurserna bundna till detta system när man skall göra den totala familjepolitiska reformen, om den nu kommer.
Herr talman! Jag är i dag något besviken över statsrådet Odhnoff, som inte brukar ifrågasätta meningsmotståndares goda avsikter — i varje fall har hon inte brukat ifrågasätta mina. I dag gör hon det, när hon tror att det finns någon annan, dold avsikt bakom förslagen än den som framgår av skrivningen. Det framgår ju annars mycket klart att vad jag och det parti som jag företräder åsyftar inte är att göra det sämre för några barnfamiljer, ej heller för dem med små inkomster. Vi vill tvärtom genom att avvakta under ett ganska ringa antal månader få möjlighet att göra en väsentligt bättre reform för just dessa grupper. Jag finner det sällan meningsfullt att närmare diskutera med folk som tror att jag menar någonting annat än vad jag säger. Jag skall bara ta upp en enda punkt, och den gäller också marginaleffekterna. Där har nog fru Odhnoff missförstått både mig och kanske också det nuvarande systemets verkningar. Det är riktigt att det inte föreslås någon ändring i inkomstprövningsreglerna, men just därför skärps marginaleffekterna. Det hade behövts en ändring för att de inte skulle skärpas. Jag kanske kan få erinra om att redan när nu gällande bostadstillägg beslutades reagerade jag och flera med mig mot att marginaleffekterna redan då var besvärande stora. Sedan har de successivt blivit värre; de blir värre när man skjuter upp inkomstgränsen för fullt tillägg, de blir värre allteftersom inkomstnivån i samhället stiger, de blir för stora grupper värre med den skattereform som genomförts och nu blir de värre ändå. Det som händer är nämligen att ett betydligt större antal familjer än tidigare kommer att åtnjuta bostadstillägg i de inkomstskikt där de verkligt besvärande marginaleffekterna finns, alltså 90 procent och däröver. Man behöver inte komma upp i mer än ungefär 30 000 kronor i årsinkomst för att marginalskatten skall bli 60 procent, och reduktionsfaktorn för bostadstillägg är 30 procent. Det blir 90 procent — t.o.m. litet drygt det, för marginalskatten är litet mer än 60 procent. Jag tror t.o.m. att jag kan säga hur många familjer som berörs. Antalet familjer som i det läget drabbas av en 90-procentig reduktion av varje inkomstökning ökar med ungefär 150 000 om den reform genomförs som vi nu behandlar. Vi har ungefär 500 000 bidragsmottagande familjer nu, det antalet stiger till 650 000. Och det är just de som befinner sig i de något högre inkomstlägena som utgör tillskottet. När 150 000 familjer till drabbas av en 90-procentig marginaleffekt på sina inkomstökningar, då tycker jag att man har rätt att säga att effekterna har skärpts.

Herr talman! Fru Odhnoff var besvärad över att jag tillät mig kommentera handläggningen. Och jag förstår att hon kände sig besvärad, för handläggningen är litet genant. På hennes vänliga anhållan skall jag bespara henne och kammaren ytterligare kommentarer. Intressant är emellertid att familjeministern inte har något att invända mot centerns inställning till familjepolitiken, och det vill jag gärna notera som en positiv företeelse. Jag skulle på en enda punkt vilja komplettera — Nr 141 med ett par frågor. Onsdagen den Familjeministern säger att det inte finns några universalmedel där man 8 december 1971 i hela, stora och samlande program kan lösa alla problem. Det håller jag med om i viss mån. Men hur kan man då tänka sig att så generellt som Konjunkturstimupropositionen avser kompensera kommunerna för deras kostnader för lerande åtgärder, m.m. den kommunala delen av bostadstillägget genom att nöja sig med att höja statsbidraget till barnstugorna? Hur blir det i de kommuner där det inte finns arbetstillfällen för människorna och följaktligen inte samma behov av att bygga barnstugor men där det finns fattiga familjer och stora familjer som behöver bostadstillägg? Hur kompenseras de kommunerna? Det tycker jag är en fråga som man också bör besvara i sammanhanget, när man talar om att det inte är så enkelt att lösa det här problemet. Man hade haft möjlighet att klara dessa kommuner, om man nu i stället för återremisser och krångel hade accepterat utskottsmajoritetens inställning när det gäller statens bidrag till kommunerna. Det är glädjande att höra att familjeministern uttalar sitt förtroende för familjepolitiska kommittén. Jag vågar därför trots allt så här avslutningsvis uttrycka en förhoppning om att man kanske i framtiden kommer att ta hänsyn till dess synpunkter när det gäller familjepolitiken.
Herr talman! Herr Romanus påpekade att det inte bara var detaljer som vi var oense om. Jag tog mig friheten att utgå från regeringens förslag, och det var kring detta som jag kunde konstatera den stora uppslutningen. Att sedan herr Romanus har intresse för ekonomiskt stöd till personer också i högre inkomstgrupper må vara hans sak.

När det gäller frågor om vad herr Sträng menar tycker jag att det kan vara lämpligt att herr Romanus frågar herr Sträng själv. Han brukar kunna ge raka svar, och även om herr Romanus föredrar att gå krokvägar, skall det väl ändå gå att hitta fram till herr Sträng så småningom. Vad beträffar kompensationen till kommunerna, som också herr Larsson i Borrby var inne på, vill jag understryka att det förslag som regeringen har lagt fram innebär en full kompensation till kommunerna. Vi har suttit och räknat på effekterna och ser, att även om det inte stämmer på kronan när i varje kommun så stämmer det ändå relativt väl.

43 Jag tycker det är väsentligt att man ser kopplingen av dessa två förslag. Herr Karlsson i Huskvarna har redan berört detta, men jag vill understryka att vi väldigt klart ser sambandet mellan vad man gör på den ena sidan och vad man gör på den andra. Det har tydligen också oppositionspartierna uppfattat, för i flera av deras skrivningar kommer det igen att man förstår att ju bättre behovet av barntillsyn är tillgodosett och ju högre frekvensen av förvärvsarbetande kvinnor är, desto högre familjeinkomster blir det och desto färre bostadstillägg. Genom denna koppling har vi velat främja en aktiv social politik, som genom service skall ge möjlighet för varje människa att själv skaffa sig den inkomst som hon behöver för sin försörjning. Jag tror att det är en riktig utgångspunkt och att man har starkt stöd i människornas önskemål när man förfar på detta vis. Det fick vi erfara inte minst när några av oss hade tillfälle att lyssna på den diskussion som fördes i detta stycke på LO-kongressen.

Jag vill verkligen inte misstänkliggöra herr Carlshamres goda avsikter, och jag tror att jag i mitt första inlägg formulerade så att det skulle framgå helt klart. Men det är onekligen en viss skillnad att lyssna till herr Carlshamre och att se till de förslag som kommer från herr Carlshamres parti, och det är besvärligt att här finna samstämmighet. Marginaleffekterna tog jag upp rätt utförligt i första omgången, men jag återkommer eftersom herr Carlshamre var inne på den frågan. En omprövning av inkomstprövningsreglerna måste göras i vår, eftersom det nya skattesystemet får betydelse för rätten till bostadstillägg under 1973, och förslag i den frågan kommer, som jag nämnde, att redovisas i nästa års statsverksproposition.

Det är möjligt att familjepolitiska kommittén i sin översyn av inkomstprövningssystemet kan hitta lösningar som mildrar marginaleffekterna i vissa fall. Under alla förhållanden finns det större anledning att diskutera inkomstprövningen då än nu, eftersom inga förändringar föreslagits vare sig i propositionen eller i några motioner. Men man kommer ju aldrig ifrån att inkomstprövade förmåner måste få sådana här effekter. Det är intressant att konstatera att moderaterna genom sitt avslagsyrkande väljer att låta barnfamiljer med låga inkomster lida för att det kan bli marginaleffekter litet högre upp på skalan. Till sist en liten kommentar till en fråga av herr Larsson i Borrby. Jag är inte på något sätt besvärad av vad herr Larsson sade. Jag står för handläggningen av detta ärende i dag liksom jag stod för handläggningen vid den diskussion som jag hade med herr Carlshamre och som jag hänvisade till. Det är helt klara papper, och vi har ingenting att dölja i den här frågan.

Herr talman! Det bör väl nu ändå stå klart, att om man inte bara sysslar med regeringens proposition, utan också tar hänsyn till de motioner som före propositionens framläggande väcktes av oppositionspartierna, så är det inte bara detaljer som skiljer oss och regeringen, utan det är också den viktiga frågan att vi anser att alla barnfamiljer har kommit i en så trängd situation att det behövs en förbättring. Det är klart att man kunde göra undantag för ett litet antal barnfamiljer med höga inkomster. Men den stora gruppen barnfamiljer som ligger precis ovanför bostadstilläggsgränsen — och det är ju dem diskussionen gäller — upplever inte situationen så att de klarar sig väldigt bra utan någon förbättring just nu. De känner att deras läge har blivit mera trängt, och det är för deras skull som en höjning av de allmänna barnbidragen är angelägen. Fru Odhnoff säger att jag får väl fråga finansministern själv, så får jag raka svar. Ja, jag inbillade mig i min enfald att regeringen hade en uppfattning och att man kunde få raka svar och samma svar av alla ledamöterna i regeringen. Nu är det ju familjeministern som är här och då får väl familjeministern svara på frågor och inte hänvisa till finansministern. Det rör ju familjepolitik. Jag trodde att jag fick ett rakt svar av fru Odhnoff när det gällde barnstugeavgifterna, nämligen att regeringens politik icke är att rekommendera kommunerna att höja barnstugeavgifterna, som finansministern har gjort, utan att snarast verka för en sänkning och i varje fall en utjämning av avgifterna. Nu vet jag inte om jag missuppfattade detta raka svar, för nu hänvisar fru Odhnoff till att utredning pågår. Men vad tycker egentligen regeringen och familjeministern? Skall daghemsavgifterna höjas eller skall de sänkas? Eller vad menade finansministern — talade han inte å regeringens vägnar, när han uttalade sig på Kommunförbundets kongress? Kan inte familjeministern ge ett litet rakt svar på den frågan? Det vore ändå av ett betydande allmänt intresse. Vidare säger fru Odhnoff att när herr Ahlmark och jag väckte vår motion var det ändå med avsikt att hjälpa dem som har det bättre ställt och inte dem som har det sämre ställt. Jo, vårt förslag hade faktiskt en sådan storleksordning, eftersom det var begränsat till tiden, att det skulle ha gett en betydande förbättring för alla grupper. Och familjeministern kan väl acceptera att enskilda riksdagsmän inte har möjlighet att utforma så detaljerade förslag som den här propositionen, även om den i och för sig — jag instämmer i det som många har sagt — är skäligen torftig till sina motiveringar. Men när det gäller enskilda riksdagsmän får man nöja sig med mera enkelt administrerade förslag, och vi kunde inte hitta på något enklare än att man dubblerade barnbidragens utbetalning två gånger. Jag kan personligen säga att jag tycker att det vore bättre med en sådan klart tidsbegränsad åtgärd just nu, men när det gäller den höjning av barnbidragen som mittenpartierna har enat sig om får den väl ses precis som den här propositionen: När man skall göra en samlad reform, då är man inte bunden. Samtidigt vill jag säga, att nog skall alla barnfamiljer kunna räkna med kompensation för prisstegringarna. Det vill väl regeringen ändå inte i längden förneka.
Herr talman! Jag vill för fru Odhnoff och alla andra klargöra att moderata samlingspartiets yrkande i den här frågan visserligen till formen är ett avslagsyrkande — det måste så vara — men till sin verkliga innebörd ett uppskovsyrkande. Vi förutsätter ju att det skall vara möjligt, och vi har begärt att det skall göras möjligt, att få ett förslag till en samlad reform redan under loppet av nästa år. Det är alltså inte fråga om att avvisa alltsammans. Sedan vill jag, herr talman, i fråga om min respektive moderata samlingspartiets trovärdighet och för att icke undandra mig något ansvar klargöra ytterligare en sak för fru Odhnoff. I det här fallet har jag från det första ordet till det sista skrivit såväl motion som reservation, och om det nu möjligen verkar att vara någon klyvning mellan vad jag säger och vad som står i förslagen, så får jag ta på mig ansvaret i båda avseendena. Är det någon klyvning, så är det jag som är personlighetskluven. Men jag skulle också vilja ge ett litet tips. Fru Odhnoff citerade för en stund sedan någon framstående bostadspolitiker. Jag skulle vilja citera en framstående statsvetenskapsman — för övrigt fru Odhnoff politiskt närstående — som vid något tillfälle har sagt, att när man studerar svensk politik är det enligt vad erfarenheten visar en bra arbetshypotes att utgå från att alla partier och alla politiker säger vad de menar och menar vad de säger. Det visar sig nämligen att det faktiskt förhåller sig så. Med den generösa andan tror jag dessutom att vi främjar både vår egen trivsel, vårt eget anseende och kanske också behandlingen av de frågor som vi har att handlägga.
Herr talman! Jag tror att fru Odhnoff missförstod min sista fråga. Den gällde inte handläggningen utan den löd så: Hur vill familjeministern kompensera de kommuner som inte har någon barnstuga och inte har haft anledning att bygga någon, eftersom det inte finns några arbetstillfällen på orten och följaktligen heller ingen efterfrågan på barnstugor, då det inte finns några arbetstillfällen för de mödrar som skulle efterfråga dem? För att göra det tydligare kan jag komplettera frågan med att säga så här: Är det verkligen meningen att man från regeringens sida på den här vägen vill smita undan sitt ansvar för statsbidragsandelen för ordnandet av barntillsyn, det ansvar som ju ändå hela tiden måste finnas vid sidan om bostadstilläggen? Är det verkligen meningen att man t.o.m. till priset av att ta vpk till hjälp vill genomtrumfa det förslaget i riksdagen att inte kompensera kommunerna för deras kostnader för bostadstilläggen?

Herr talman! Eftersom det tycks bli så att vi får upp denna fråga på nytt här i kammaren före jul borde jag kanske avstått från att förlänga debatten, men något vill jag ändå säga nu. Det är ganska betecknande för barnfamiljernas situation i dagens samhälle att det måste till en lågkonjunktur för att de skall få något med av det ökade välståndet. Barnfamiljerna har ofta fått finna sig i att stå i strykklass. Jag tror att ingen kan förneka det. De har fått vidkännas en eftersläpning gentemot andra grupper. Centern har också år efter år i riksdagen krävt en plan för en samlad familjepolitisk reform, syftande till — för att här citera motionen 185 till årets riksdag, undertecknad av Gunnar Hedlund och Gunnar Helén, alltså gemensam för centern och folkpartiet — ”större jämlikhet och solidaritet olika grupper emellan. — — — Ekonomisk standardutjämning mellan dem som har barn och dem som inte har barn.

Men barnfamiljerna har lagts på is. Deras situation och vad man skall göra åt den är under utredning, och under tiden kan ingenting hända. Den är den motiveringen man har fått vid riksdagsbehandlingen när motionerna avslagits. Jag bortser då från den höjning av barnbidragen som skedde i samband med den s.k. skattereformen, och det tycker jag att man skall göra. Den höjningen ingick nämligen som en del i själva skattepaketet. När det konjunkturpolitiska läget i början av hösten var sådant att snabba och snabbt verkande åtgärder var nödvändiga, var det naturligt att centern med sin familjepolitiska bakgrund bland flera andra åtgärder föreslog inkomstförbättringar för barnfamiljerna och att man gjorde detta i form av höjda barnbidrag. I centermotionen 1490, s. 12, står det i det sammanhanget: ”För en mera definitiv lösning av frågan om ett förstärkt stöd till barnfamiljerna, bättre anpassat efter olika familjers behov, måste man såsom framhållits avvakta förslag från familjepolitiska kommittén.” Men nu plötsligt behövde regeringen inte avvakta ett sådant förslag. Centerns förslag utlöste i stället en panikreaktion. På grundval av en icke slutbehandlad PM från familjepolitiska kommittén — vi har hört om detta tidigare i dag — utarbetades proposition nr 156 med förslag om höjda bostadstillägg för barnfamiljer. Det var ingen familjepolitisk reform — det var ett hastverk och ett styckeverk. I huvudsak har centern och folkpartiet i utskottet anslutit sig till regeringsförslaget. Även om formerna för förslagets framläggande var unika ansåg de båda partiernas representanter i utskottet att ”ett angeläget tillskott till barnfamiljerna inte bör fördröjas”. Det är ett angeläget tillskott det är fråga om. Det gäller framför allt familjer med låga inkomster och höga boendekostnader. Som herr Larsson i Borrby redan understrukit är förslaget att betrakta som ett provisorium. Det var emellertid självklart för centern att i detta läge hålla fast vid sitt tidigare förslag om höjning av barnbidragen. Jag skulle gärna vilja gå in på den frågan, som har varit uppe till debatt här. Det gäller här två viktiga principer för samhällets åtgärder, men två principer som jag inte kan finna står emot varandra utan som i stället kan och bör förenas. Den första principen gäller alltså en inkomstutjämning mellan människor med högre inkomster och människor med lägre inkomster. En sådan inkomstutjämning kan ske på olika sätt. I det här aktuella fallet ger man alltså låginkomsttagare ett inkomsttillskott — men bara dem som har barn. I propositionen heter det emellertid att familjepolitiska kommittén har till uppdrag att ”pröva möjligheterna att utvidga bostadstilläggssystemet till låginkomsttagare utan barn”. Detta är bra, tycker jag, inkomstutjämningspolitiken bör omfatta alla oavsett familjesituation. Den andra principen, den som hittills varit ledande när det gäller samhällets familjepolitik, innebär att man söker åstadkomma en ekonomisk standardutjämning mellan dem som har barn och dem som inte har det oavsett inkomstläge. Det är ju ändå så att familjer med barn måste leva på en väsentligt lägre ekonomisk standard än andra, beroende på att det är flera som skall dela den tillgängliga inkomsten. Även om barnbidragen bara täcker en bråkdel av barnkostnaderna verkar de ändå i riktning mot en utjämning. Det är helt felaktigt att ställa de båda åtgärderna mot varandra; de är komplement till varandra. Det kan ju ändå inte vara så att de, som har barn, i större utsträckning än andra skall bidra till en angelägen inkomstutjämning i samhället. I proposition nr 156 föreslås att höjningen av statsbidragen till de kommunala bostadstilläggen till en del skall utgå i form av ökat statsbidrag till daghem och fritidshem. Detta är bra. Kommunernas kostnader för barnstugeverksamheten har ökat mycket starkt, medan staten lägger beslag på merparten av de skatteintäkter som blir ett indirekt resultat av att kommunerna ställer daghemsplatser till förfogande, Det är ju ändå inte meningen att daghemsverksamheten skall fungera som en mjölkko för staten. I stället är det nödvändigt att staten stimulerar kommunerna till ökat daghemsbyggande genom ordentliga statsbidrag. Den frågan finns det anledning att komma tillbaka till. Någon hopkoppling av statsbidraget till det kommunala bostadstillägget med statsbidraget till daghem och fritidshem har vi emellertid inte velat vara med om. Detta har motiverats av herr Larsson i Borrby, inte minst i hans senaste inlägg. Inte heller kan vi gå med på att statsbidraget till familjedaghemmen lämnas oförändrat när bidraget till daghem och fritidshem höjs. Med den stora brist vi har när det gäller barntillsynsplatser — vi vet att många barn till förvärvsarbetande föräldrar inte har tillfredsställande tillsyn — behöver alla resurser tas till vara. Och familjedaghemmen utgör ett välbehövligt komplement till den institutionella barntillsynen. Det finns i dagens läge ingen anledning att försöka strypa en utbyggnad av familjedaghemsvården genom ett relativt sett minskat statsbidrag. Det finns redan nu för mycket som hindrar att alla resurser tillvaratas för att lösa barntillsynsfrågan. Jag tänker då på de begränsningsregler — kvotregeln och balansregeln — som finns i statsbidragsbestämmelserna. Vi har från vårt håll hela tiden krävt att dessa regler skall slopas. I reservationen 6 till socialutskottets betänkande nr 42 har vi på nytt framhållit vår kritiska inställning till begränsningsreglerna, dock utan att i detta sammanhang framlägga något konkret förslag. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 6 till socialutskottets betänkande nr 42.

Herr talman! Herr Romanus har tidigare i dag sagt att jag skulle ta upp frågan om marginaleffekterna för människor i mellaninkomstlägen. Nu får jag på tisdag av finansministern svar på en interpellation kring dessa frågor, och jag tänker inte belasta kammaren med att föregripa vad som då kan komma att diskuteras. Jag hoppas att jag i stället vid det tillfället får den ingående redovisning som jag begärt av finansministern för de verkliga svårigheter som på grund av marginalskatter och marginaleffekter på en rad olika områden drabbar alla människor i mellaninkomstlägen. Jag skall ta upp ett par andra skattefrågor. Frågan om inflationsskydd av skattesystemet börjar nu diskuteras i allt vidare kretsar. Det började för länge sedan med Bertil Ohlin. Mittenpartierna hade med kravet bl.a. i en motion 1970. Indexregleringen har tagits upp av en rad ekonomiska experter i olika sammanhang. Det stora TCO har tagit med det i sina krav på förändringar av skattesystemet. Frågan diskuteras och debatteras nu av allt fler. Det senaste bidraget är en artikel i tidningen Metallarbetaren nr 49. I artikeln konstaterar man att vi skulle få ca 500 miljoner kronor mer till privat konsumtion om man indexreglerade skattesystemet. Det är en intressant iakttagelse. I det nu rådande konjunkturläget är detta bortfall för konsumenterna mycket allvarligt. Dels behöver minsann löntagarna varje krona som de lyckas tillkämpa sig under svåra avtalsstrider, dels skulle den totala efterfrågan i vår ekonomi behövt ett tillskott av denna storleksordning för att kompensera det ovanligt stora konsumtionsbortfallet just i år. Jag tror dessutom att siffran 500 miljoner är för låg. Enligt olika beräkningar torde inflationsmekanismen i det nuvarande skattesystemet varje år ge herr Sträng i runt tal 800 miljoner kronor utan att han först behöver fråga riksdagen om lov. En annan tanke i artikeln i Metallarbetaren är ett försök att beräkna vad en enskild löntagare skulle ”tjäna” på en indexreglerad skatt. I en tabell i artikeln konstaterar man att den samlade skattelindringen under en femårsperiod blir sådan att ju större inkomst man har desto större skattelindring får man. Det är samma sammanblandning av helt olika problem som gjordes i moderatreservationen i skatteutskottet i våras. Det är inte indexregleringens syfte att ändra vare sig progression eller marginalskatter. Indexregleringens huvudsyfte är att omöjliggöra att inflationen smyghöjer skatten och förorsakar levnadstandardsänkningar hos löntagare i samtliga inkomstklasser. Skattesystemet måste under inflation vara neutralt mot samtliga skattebetalare. Vi kan fråga oss: Har vi ”råd” att ha en indexreglering av skattesystemet? Men det är ju inte riktigt det frågan gäller. Behöver regeringen mera skatter — ja, då skall man komma till riksdagen och begära att få ta ut mera skatt av svenska folket. Detta är den principiella kritiken mot ett skattesystem utan inflationsskydd. Det är i samtliga inkomsttagares intresse som vi säger nej till en skatteteknik, som automatiskt och i smyg höjer skatterna. Och det är ett rättsvårdande intresse att kräva, att skatterna bestäms i grundlagsenlig ordning. Finansministern är ointresserad av frågan om indexreglering av skatterna. Detta ointresse har han tydligt demonstrerat — så tydligt att han inte ens brytt sig om att informera sig om förhållandena i andra länder. Tvärtom har han i riksdagen upprepat den felaktiga uppgiften att ingen regering i världen vågat sig på det. Först den 26 oktober har herr Sträng i en debatt med mig erkänt att vad som hänt i Danmark och Nederländerna på detta område kunde ha undgått honom. Herr Bohman har i tidigare debatter hänvisat till Frankrikes intresse för indexregleringen. Jag har mig nu bekant att även en kanton i Schweiz — Basel—Land heter kantonen — prövat systemet. Jag vågar naturligtvis inte tro att finansministerns intresse väckts därhän att han har börjat studera lösningar från andra länder.

Det kan också vara intressant att höra ett kort stycke av motiveringen i samma proposition: ”Den företeelse mot vilken den i propositionen fastlagda ordningen riktar sig torde nu vara allmänt bekant. Det gäller det faktum att vid ökning av inkomsterna som åtföljs av stigande priser — så att den reella inkomsten förblir densamma — inkomstskattens reella tryck stiger, även individuellt sett; vid sjunkande inkomster och priser minskar detta tryck. Denna följdverkan uppträder om skattetabellen inte ändras. Det är i strid mot den principiella grundvalen för uttaxering av inkomstskatt, som är en typisk ”skatt efter skatteförmåga”. En sådan bör inte rätta sig efter nominell inkomst utan efter till inkomsten i fråga motsvarande skatteförmåga.” Även här i landet talade vi tidigare mycket intensivt om skatt efter förmåga, men av någon anledning har just det talet mer och mer ebbat ut. Det jag nu har citerat ur är en översättning av den holländska regeringens proposition, vederbörligen översatt av Stockholms handelskammares auktoriserade translator den 30 september 1971. Artikeln i Metallarbetaren slutar med en from förhoppning: ”Erfarenheterna av den senaste stora skatteomläggningen visar, att en del bör rättas till. Det är troligt att vi före valet 1973 får en ny skattereform.” Jag tolkar artikeln så att det nu inte bara är oppositionspartierna här i riksdagen, TCO och andra tjänstemannagrupper utan också ledande LO-kretsar som börjar förstå att det var något fel på den s.k. Stora Reformen och att den kräver översyn. Som reservanterna i finansutskottet säger har den i fjol beslutade skattereformen delvis fått annat utfall än vad som avsågs vid reformens genomförande. En orsak är den kraftiga höjningen av de kommunala skattesatserna. Ja, här är vi inne på ett område som håller på att bli en beklämmande följetong. Två gånger har riksdagen beslutat om tillsättande av en utredning rörande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. I oktober fick jag i ett frågesvar beskedet från finansministern att direktiven för utredningen höll på att utarbetas och att utredningen skulle tillsättas de närmaste månaderna. Det är väl nu det? Kan vi nu i december få reda på: /Vär blir den tillsatt? Under mellantiden har finansministern funnit det intressant att retas med kommunalmännen och tala om skattetak för kommunerna. Det är ett sätt att indirekt påstå att det är kommunerna som själva svarar för de mycket oroande skatteökningarna. Men faktum är ju att det är staten, som genom en fortsatt övervältring av kostnaderna pressat upp kommunalskatten. Det är finansministern själv som genom en olycklig finansoch kreditpolitik drivit kommunerna att till stor del skattefinansiera sina investeringar i stället för att lita till lånemarknaden. Vissa statsbidragsbestämmelser är alltför låsta och följer inte kostnadsförändringarna och tar ingen hänsyn till inträffade standardhöjningar. En rad nya krav har ställts på kommunerna inom främst vårdområdet. Och kommunerna åsamkas också utgifter till följd av särskilda statliga skattepålagor. Det är bra att de lågavlönade på vårdsektorn — som framför allt är kvinnor — fått lyftningar, men man måste sätta frågetecken inför den statliga arbetsgivaravgiften, som är särskilt kännbar på vårdsektorn med stora personalbehov — investeringsavgiften och inte minst mervärdeskatten. I kommunerna är ca 25 procent av de totala utgifterna belagda med statlig mervärdeskatt. Det är klart att varje försök att hejda kommunalskattehöjningarna blir meningslöst utan uppriktiga och omfattande insatser från de kommunala förtroendemännen själva: effektivare kostnadspress, förnyad prövning av redan existerande och tidigare planerade program, bättre planeringsoch beslutsteknik, strängare hushållning med tillgängliga resurser, så att årlig budget och flerårsplan kan hållas. Men ivern att jaga kostnader och hålla sig inom de utstakade, knappa ekonomiska ramarna får dock på inga villkor ensidigt gå ut över självklara kommunala åtaganden vad gäller t.ex. barnfamiljerna. Kostnadsjakten får inte sättas in mot slopandet av daghem, familjedaghem och barntillsyn över huvud taget. Det drabbar då omedelbart de många barnfamiljerna och särskilt dem där hustrun i dagens kärva ekonomiska läge måste bidra till familjens inkomster. Det finns tendenser åt det hållet som vi måste vara medvetna om och med kraft vända oss emot. Det finns också allvarlig anledning att titta på vem det är som tjänar på att bygga daghem och få ut kvinnorna i förvärvslivet i stat och kommun. Enligt Erik Jönssons beräkningar, som gjordes för LO:s familjeråd 1970, är det staten som i de flesta fall kammar hem vinsterna, medan det för kommunerna betyder stora negativa netton. Efter dagens beslut kommer kanske inte Jönssons siffror att vara riktiga, men har man räknat ut hur nettoeffekten för stat och kommun blir i fortsättningen? Att man inte enbart kan se till de rent ekonomiska frågorna har, herr talman, andra talare här uppehållit sig vid tidigare i dag, och jag skall inte upprepa det.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om skattepolitiken. Vi har diskuterat den många gånger tidigare, inte minst under detta år, men det är en mycket viktig fråga som berör alla inkomsttagare, och jag vill därför besvära kammaren med ett kort inlägg. Sedan lång tid tillbaka har moderata samlingspartiet, tidigare högerpartiet, varnat för det kraftigt ökande skattetrycket. Våra förutsägelser har besannats år efter år, och nu framstår skattetrycket som helt orimligt för stora delar av skattebetalarna i vårt land. Den höga marginalskatten har nu genom den senaste skatteomläggningen blivit hård även för de lägre inkomsttagarna. Inom moderata samlingspartiet har vi den bestämda uppfattningen, att det skattesystem, som drevs igenom förra året, inte får bli för långvarigt. Det är därför nödvändigt att omedelbart få till stånd en utredning, som skall syfta till ett nytt skattesystem. Vi har tidigare krävt detta, och jag vill också understryka att det är viktigt att den utredningen får en parlamentarisk sammansättning, så att hela frågan kan få en allsidig belysning. En av de första åtgärderna för utredningen måste bli att komma till rätta med de höga marginalskatterna, som gör att människorna i dag finner det mindre meningsfullt att arbeta. Det har under denna höst visat sig att arbetslösheten blivit oroväckande stor, och jag är övertygad om att en stor del av skulden ligger i vår ovanligt höga skattebelastning. Skattesystemets konstruktion och skatternas höjd har kommit att spela en alltmer framträdande roll vid löneförhandlingarna. Erfarenheterna från den senare tidens utveckling på arbetsmarknaden och de berättigade kraven på lön efter skatt bestyrker väl detta påstående. Ju högre marginalskatten är, desto större blir kompensationskraven från löntagarna, som också måste i möjligaste mån tillgodoses. Löneökningarna i sin tur leder till ökade kostnader för företagen, vilka slår ut i stigande priser. Därmed är vi inne i den onda cirkel som innebär att priser, löner och skatter ständigt jagar varandra, Därvid kan vi också konstatera att det nya skattesystemet med dess mycket höga marginalskatter också verkar inflationsdrivande. I nuvarande ekonomiska läge är en sådan effekt särskilt allvarlig med tanke på exportens starka beroende av en lugn inhemsk utveckling på kostnadssidan. Det klagas i dag över att efterfrågan på konsumtionsvaror blivit svag. Jag tror inte att detta beror på olust att köpa, utan den verkliga orsaken är säkerligen att köpkraften sviktar på grund av att människorna får för litet över när skatten tagit sitt. Vi vet sedan länge att detta har varit en hämsko för sparandet, och det är därför en uppgift för oss alla att se till att konsumtionskraften ökar och att sparmöjligheterna återställes. Sedan många år har vårt parti också drivit kravet på att vårt skattesystem måste kompletteras med en indexreglering, då efterkrigs tiden visat att det inte i nämnvärd utsträckning intresserat regeringen att föra en politik, där ett någorlunda fast penningvärde har existerat. Detta har inneburit att de inkomstökningar som medborgarna har fått till stor del ätits upp av inflationen. En sådan indexreglering kan givetvis konstrueras på olika sätt. En kommande utrednings uppgift blir att söka åstadkomma ett system, som är så rättvist som möjligt. Önskvärt är emellertid att detta blir neutralt från skattebelastningssynpunkt. Det kan bli svårt att finna en enkel indexreglering med tanke på det skattesystem som vi begåvades med förra året, och detta sammanhänger med att progressionen gjorts så brant på ett så tidigt stadium, att även förhållandevis låga inkomster drabbas av en orimligt hög marginalskatt. Herr talman! Vi beklagar djupt den rådande arbetslösheten, som utöver de ekonomiska konsekvenserna för den enskilda människan också kan leda fram till djup besvikelse och depression över att vilja arbeta men inte få. I detta sammanhang vill jag slå fast att det ekonomiska klimatet i vårt land i många år varit sådant att lönsamheten varit nedåtgående och lett fram till nedläggningar eller i bästa fall fusionering av företag. Jag måste ställa frågan om det verkligen varit nödvändigt. Hade det inte varit möjligt att förhindra en sådan utveckling genom att på ett tidigt stadium slå vakt om det egna landets näringsliv, som har haft att ta upp konkurrensen med länder som har ett väsentligt lägre kostnadsläge än vad vi har. Jag tänker därvid på TEKO-industrin, på läderindustrin och framför allt skobranschen. Men jag tänker också på jordbruket. För jordbrukets del vill jag ta ett exempel som är belysande nog. Gränsskyddet sänktes härom året för stärkelseprodukter. Av detta följde att priset på potatis måste på två år sänkas med 4 öre per stärkelseprocent och hektoliter. Det är en nog så kännbar åderlåtning för en näringsgren som arbetar under ett starkt ökande kostnadsläge. Det är alltså den mindre och medelstora företagsamheten som varit och är i en brydsam ekonomisk situation till följd av vårt höga kostnadsläge, som är ett av de högsta i världen. Jag vill också påpeka att företagsamheten har belastats med sociala avgifter som går upp till över 25 procent av lönen. Med det sagda riktar jag inte någon kritik mot dessa avgifter, utan vill endast påtala att de helt naturligt minskar dessa mindre företags möjligheter till självfinansiering. Vi menar att i den konjunktursvacka som vi nu befinner oss i vore det naturligt att upphäva bestämmelsen om arbetsgivaravgiften. Detta skulle direkt påverka företagens lönsamhet och deras möjligheter att upprätthålla eller öka sysselsättningen. Ett sådant beslut skulle framför allt verka stimulerande på de arbetsintensiva branscherna, som i dag har de största sysselsättningssvårigheterna. En sänkning av arbetsgivaravgiften skulle vidare ge exportföretag och importkonkurrerande företag bättre möjligheter till priskonkurrens och därigenom motverka tendenser mot en försämring av handelsbalansen. Dessutom skulle en sådan åtgärd minska det hårda trycket på de kommunala finanserna. Enligt vår uppfattning är ett borttagande av arbetsgivaravgiften därför nödvändig. Den höjdes hösten 1970 med 1 procent av stabiliseringspolitiska skäl. Det skulle därför vara naturligt att i dag sänka densamma. Med tanke på den stora arbetslösheten borde den dock helt slopas. Nu har man emellertid inom finansutskottet gjort en kompromiss, och jag har inget annat yrkande, herr talman, i dessa frågor än bifall till de reservationer vilka som första namn upptar herr Burenstam Linder.

Herr talman! I den aktuella politiska debatten intar i dag — nästan som alltid — skattefrågorna en framträdande plats. Och det är ganska naturligt med tanke på att vi alla nästan ständigt kommer i kontakt med skatt och skatteuttag. Skatteuttaget är högt, därom är vi väl alla överens, och det är en ytterst angelägen sak att produktionsapparaten både utbygges och utnyttjas. Utbygges för att skapa förutsättningar för en ökad produktion, vilket är en förutsättning för ökad standard också i framtiden. Lika angeläget är det att produktionsapparaten utnyttjas i sin helhet, och för att detta skall kunna ske fordras att konjunkturpolitiken förs på ett sådant sätt att man verkligen på ett tidigt stadium försöker möta växlingar i konjunkturen. På den punkten har det brustit allvarligt i regeringens handlande, och detta har i hög grad bidragit till den ganska besvärliga situation som vi i dag befinner oss i. Helt naturligt kommer uppmärksamheten i dagens läge att riktas på det fungerande skattesystemet. En av målsättningarna för förra årets skattebeslut var att lätta på skattetrycket för de lägre inkomsttagarna. På den punkten delade vi regeringens uppfattning. Men för att uppnå målsättningen med det nya skattesystemet fordrades bl.a. att penningvärdet skulle hållas stabilt. Så har inte utvecklingen blivit, och därmed har systemet förvanskats. Redan när beslutet skedde på våren 1970 var vi starkt kritiska, därför att förslaget inte på vanligt sätt förberetts av en parlamentariskt utsedd kommitté för att sedan i vanlig ordning sändas ut på remiss. Riksdagens rätt att besluta i skattefrågan bör inte begränsas på så sätt att representanter för hälften av valmanskåren utestänges från möjligheten att delta i det mycket betydelsefulla förberedelsearbete som utredningsarbetet medför. När det därför redan nu visas att det nya skattesystemet inte ger den målsättning som förutsattes, är bara detta tillräckligt för kravet på en ny översyn av skattesystemet — det krav som i dag ställs. Därtill kommer kravet som ställdes här i riksdagen såväl förra året som i våras när det gäller vissa områden av skattesystemet. Jag kan bara nämna de verkliga låginkomsttagarnas problem som ingalunda är lösta. Skatteuttaget blir med nuvarande regler ganska kraftigt även i mycket låga inkomstlägen. Det är angeläget att man får regler för alla inkomsttagare i dessa inkomstlägen, som ansluter till dem som i fjol infördes för folkpensionärer. Faktiskt sambeskattade är en annan grupp som blir föremål för en direkt orättvis beskattning. Om två makar är anställda i ett företag och tjänar 20 000 vardera, är det väl inte rimligt att, därest dessa båda makar övertar företaget och arbetar i detta som tidigare, skatteuttaget skall bli omkring 3 000 kronor mer. samma företaget, är grupper som drabbas hårt av skattesystemets orättvisa på detta område. Ett annat område som utgör motiv för centerns krav på en ny skatteutredning är den bristande samordningen av de sociala bidragens upphörande och skatteuttaget. Exempel kan visas på hur skatteuttaget ökar samtidigt som sociala bidrag kraftigt minskas, vilket kan ge resultat som är alldeles orimliga. Utan tvekan borde här utredas vilka möjligheter det finns att eliminera dessa orimligheter. Inkomstintresset måste trubbas av när man inte får behålla mer än kanske ett par tior på intjänade hundra kronor. En väg är kan hända att beskatta alla sociala förmåner samtidigt som beloppet på de sociala bidragen väsentligt höjs. Det är ingen tvekan om att just denna fråga måste bli föremål för utredning. Skattesystemet måste vara så utformat att intresset för ökade inkomster bibehålles. Nuvarande system med total brist på samordning mellan skatteuttag och sociala förmåner kan utgöra ett direkt hot mot den enskildes inkomstintresse. En fortsatt inflation medför automatiskt skärpta skatter med den uppbyggnad vårt nuvarande skattesystem har. Centern anser nu liksom tidigare att denna fråga bör utredas för att åstadkomma något slag av värdesäkring av avdrag och skatteskalor. Även på andra områden finns otidsenliga bestämmelser kvar, på t.ex. bestämmelserna om förvärvsavdrag och bestämmelsen om mannens skyldighet att alltid uppta makars gemensamma inkomst av jordbruk, för att nämna ytterligare exempel. Herr talman! Utan tvekan föreligger många starka motiv för en förutsättningslös utredning av skattesystemet. Riksdagens rätt att besluta i skattefrågor bör lika självklart medföra att utredningsarbetet anförtros en parlamentariskt sammansatt utredning. Skatternas del av den enskildes inkomst är i dag av den storleksordning att det för alla måste vara angeläget att rättvist och rimligt fördela skattebördan med hänsyn till vederbörandes resurser. Vad vi från centern begärt är att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att se över vårt skattesystem.

Herr talman! Den arbetslöshet och de sysselsättningssvårigheter som vi nu upplever har till en mycket stor del sina orsaker i koncentrationen av kapital och makt samt i en alltmer framträdande snedlokalisering av näringslivet, som inneburit dels underbefolkade områden, dels överbefolkade områden. Det senaste årtiondet har det skett en väldig folkomflyttning. Norrland och skogslänen har under 1960-talet fått vidkännas en flyttningsförlust av 110 000 människor. Dessa människor har huvudsakligen flyttat till storstadsområdena. Storstäderna och deras omgivningar har ju under motsvarande tid ökat med 350 000 människor. 70 procent av landets folkökning under 1960-talet har kommit på storstadsregionerna. Att detta har kunnat ske beror väl främst på att den lokaliseringspoli tik som förs har formen av en anpassning till det privata näringslivets önskemål. Lokaliseringsstödet kan skenbart uppfattas som ett mer eller mindre aktivt inslag i den här anpassningspolitiken. Men lokaliseringsstödet skall — och det är uttryckligen sagt — inte ändra på den ”spontana utvecklingens” riktning. Ett avfolkningsområde skall bli ett avfolkningsområde oavsett om det blir föremål för lokaliseringspolitiska insatser eller ej. Lokaliseringsstödet är helt och hållet inlemmat i den huvudsakliga målsättningen, dvs. i den allmänna anpassningspolitiken. Det är endast till för att mildra processen i de områden där utvecklingen hotar att bli socialt katastrofal. Lokaliseringsstödet är ett sätt att mera etappvis genomföra folkomflyttningar, som annars skulle genomföras på ett mera brutalt sätt. Lokaliseringsstödet gör det möjligt att flytta folk först från avfolkningssektorerna — jordoch skogsbruk — i avfolkningsområdena till dessa områdens tätorter och industridistrikt och sedan vidare söderut — i stället för att direkt och under brutalare och mer uppseendeväckande former flytta människorna från deras hembygder till helt andra delar av landet. Att åstadkomma denna grad av smidighet och att fungera som olja i maskineriet är just den uppgift som lokaliseringspolitiken har. Man skall komma ihåg att lokaliseringsstödet hela tiden har varit avsett att vara ett komplement underordnat den allmänna huvudmålsättningen, som är att den spontana utvecklingen skall fortgå med avfolkning av vissa regioner och extrem tillväxt av andra. De planer som finns i dag på att Stockholm fram till år 2000 skall öka med 1 miljon människor och att Göteborg under samma tid skall öka med 400 000 människor är bevis för denna regionalpolitiska utvecklingslinje. Det privata näringslivet har inte kunnat upprätthålla full sysselsättning i vårt land, något som skulle komma att kollidera med kapitalets koncentrationssträvanden. Likaså är ju rationalisering en huvudfråga för det privata näringslivet. Man gör investeringar i huvudsak för att rationalisera. De arbetare som på det sättet blir utan arbete får flytta. Det heter att effektiviteten skall stå i högsätet. Man planerar att minska arbetsstyrkorna, och hårdare press lägges på dem som blir kvar i industrin. Det här drabbar särskilt hårt avfolkningsorter och enindustriorter. Inte heller LO kan svära sig fri från hela denna utveckling. Det förekommer i dessa dagar att stora företag genomför tidmätningar med motiveringen att effektiviteten skall ökas ytterligare. Den enskilda människan bryr man sig inte om. Man hänvisar också till överenskommelser med fackföreningsrörelsen för att motivera ett sådant tilltag. Allt fortsätter i den berömda Saltsjöbadsandan, som är en av orsakerna till att arbetarna måste finna sig i tidmätningar enbart under hänvisning till att det är en s.k. högkonjunktur. Under Saltsjöbadsandans baner slöt ju fackföreningsrörelsen avtalet om tidsstudier. Samarbetsavtal med arbetsköparna får lönearbetarna dyrt betala. Många arbetstillfällen går nu förlorade under hänvisning till lågkonjunktur. Pressen på dem som står kvar i produktionen blir allt hårdare. Vad samhället gör i dag är att slussa in arbetarna i omskolningskarusellen eller att ge dem i många fall ganska meningslösa arbeten i beredskapssyfte. Det talas mycket om planering, bl.a. om regionplanering. Ute i de olika kommunerna finns det många illusioner om att denna skulle vara styrande till avfolkningsområden. Både Länsprogram 67 och Länsplanering 70 har ju som grundförutsättning att inte några ingrepp skall göras i den kapitalistiska utvecklingen. Dess koncentrationsprocess rubbas inte. ”Den spontana utvecklingen” skall fortsätta i vårt land. Huvuddragen deklarerades i propositionen 185 år 1964. Det hette där bl.a. att samhällsplaneringen måste anpassas till strukturomvandlingen i samhället. Där underströks vidare att samhällsbyggandet måste nära samordnas i tid och rum med förändringar inom näringslivet. Detta blev grunderna för Länsplan 67. Någon styrning av det privata näringslivet ifrågasattes inte. Hos en del kommunalpolitiker har man trott på denna planering, men i stort har dessa planer och program bara blivit tomma önskelistor. Centern, som i många fall talar så vackert om decentralisering, har ute i kommunerna helt svalt grunderna för denna planering. När frågan ställts till företrädare för centern, hur man skall kunna få en levande landsbygd utan styrningar, har dessa inte haft något svar. De har bara ryckt på axlarna. I stort sett har de varit nöjda bara det stått något om jordbrukspolitiken i kommunernas remissvar. Jag tycker att det är avslöjande om centerns slogan om decentralisering. En myt ute i kommunerna är att den fysiska riksplaneringen skulle bli styrande. Men som vi vet är den bara en önskelista från industrin över var den vill lokalisera sina företag. Det är ju ingen planering över industrins förläggning till Norrland eller södra Sverige, till Västkusten eller Bergslagen. Vad som kommit fram är vad Industriförbundet planerar, nämligen oljeraffinaderier, stålverk, aluminiumverk m.m. till Västkusten. Frågan är hur det skall gå för Norrland, särskilt dess inland. Och hur skall det gå för Mellansverige, främst Bergslagen? Riksplanerarna utgår ifrån att industrierna i framtiden skall förstöra naturen i samma utsträckning som i dag. Riksplanerarna utgår ifrån de tekniska rön som finns i dag. De utgår ifrån att olja alltid måste raffineras vid kusten, att massafabriker alltid måste ligga intill stora älvar, att företags föroreningsutsläpp är något givet, osv. Så är det naturligtvis inte. Vad som måste till är en planlagd forskning, som gör det möjligt med inlandslokalisering av oljeraffinaderier, nya stålverk, petrokemiska fabriker, kärnkraftverk, massafabriker osv., med ett minimum av miljöförstörelse. För våra omkringliggande havsvatten måste väl inte se ut som kloakdiken, innan utspädningsfilosoferna finner för gott att ställa krav i fråga om industrins miljöförstöring, såväl längs kusterna som i inlandet. Fortsätter den utveckling som skisserats i Länsplan 67 och Länsprogram 70 och de planer som finns bakom den fysiska riksplaneringen, så kommer inom en mycket snar framtid Dalarna och Värmland att bli liksom Norrland — ett stort sommarstugeområde för stadsbor som har sitt ursprung i Dalarna eller Värmland. Det behövs en bestämd styrning av det privata näringslivets investeringar till avfolkningsregionerna för att förhindra den sociala och ekonomiska katastrof som blir följden av att regioner avfolkas. Nya målsättningar måste till. Snedlokaliseringen måste stoppas. De nu avfolkade områdena måste inom en snar framtid få en ström till sig i stället för att strömmen som nu går åt andra hållet. För att det skall vara möjligt måste investeringarna ses samhällsekonomiskt i stället för som nu strikt företagsekonomiskt. Det senare är ju ledstjärnan för det privata näringslivet, som vägrat att lokalisera sig i Norrland, främst inlandet, samt skogslänen. I det läget måste staten ta det ansvar som kapitalisterna aldrig haft, nämligen att ge människorna i avfolkningsbygderna en meningsfull sysselsättning. Vad som behövs i dessa områden är basindustrier. Västkusten kan inte få bli centrum för all industri i framtiden. Avfolkningsregionernas räddning är att basindustrier etableras i dessa områden på skogens och bergets produkter. Det behövs även komplettering med andra branscher, såsom olja, kemi, petrokemi och elektronik. För att t.ex. stålindustrin inte helt skall hamna på Västkusten krävs att oljeraffinaderier förläggs i inlandet, så att den nuvarande snedlokaliseringen utjämnas. Bergslagen ropar kraftigt på en sådan industri för närvarande. Det är nödvändigt att staten med AP-fondernas hjälp etablerar basindustrier. Basindustrierna måste få en sådan produktionsinriktning att det medför följdinvesteringar. De måste ha en långt gående manufakturering av sina produkter, och produkterna måste kunna vidareförädlas inom den region där basindustrin är förlagd, så att regionen på så sätt får ett allsidigt näringsliv. AP-fonderna måste tas i bruk för att trygga en allsidig sysselsättning i det här landet. Om staten använder AP-fonderna för att etablera industrier, skulle detta kunna möjliggöra ett direkt arbetarinflytande i dessa företag. Lönearbetarna skulle kunna på ett mera direkt sätt än i dag bestämma produktionsinriktning, arbetsmiljö osv. För att det här skall kunna vara möjligt måste riksdagen bestämma sig för att använda AP-fonderna på ett nytt och radikalt sätt. LO-kongressen behandlade ju i år de här frågorna, och där var en av de viktigaste synpunkterna beträffande användningen av AP-fonderna att de skulle sättas in bl.a. i regionalpolitiska syften. Det är därför synnerligen positivt att LO nu tar initiativ för att AP-fonderna skall användas. Jag hälsar det med stor glädje. Det visar att fler än vpk pekar på att det går att använda AP-fonderna. Men tyvärr, får jag säga, vill ju LO-ledningen i första hand bara använda AP-fonderna som riskvilligt kapital. Att använda AP-fonderna på ett sådant sätt betyder ju bara att man stärker det redan starka privata näringslivets makt. Dels ser jag det också som att LO-ledningen redan svikit LO-kongressens beslut om AP-fondernas användning. Nej, AP-fonderna måste sättas in så att det ger resultat för lönearbetarnas bästa, sätter stopp för snedlokaliseringen, ger arbetstillfällen i avfolkningsregionerna och satsas i basindustrier med sådan inriktning att det medför följdlokaliseringar. Nya basindustrier i avfolkningsområdena skulle göra att arbetslösheten kunde bekämpas på ett effektivt sätt. De som tvingats flytta till storstadsområden och där blivit arbetslösa skulle kunna få återvända till sin hembygd och få arbete där. Men det räcker naturligtvis inte bara med detta, utan den nuvarande anpassningspolitiken måste helt brytas. Nya regionalpolitiska målsättningar måste uppställas: Full och effektiv sysselsättning åt varje län och planmässig styrning av de i produktionsapparaten insatta investeringarna så att nettotillväxten sker i andra regioner än i storstäderna. Detta skall ses som en total samhällelig kostnadskalkyl, där profiten inte får vara styrningsfaktor. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till motionerna 1492 och 1333.
Herr talman! Herr Hermansson har frågat statsministern om regeringen vill skapa varaktig full sysselsättning och vilka åtgärder regeringen avser att vidta i detta syfte. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Full sysselsättning är det främsta målet för regeringens ekonomiska politik. Sysselsättningspolitiken har undan för undan fått radikalt höjda ambitioner. Väsentliga framsteg har också nåtts. I december år 1932 var 31 procent av medlemmarna i fackförbunden arbetslösa. År 1939 hade andelen arbetslösa gått ned till 9 procent. År 1950 var 3,5 procent av medlemmarna i arbetslöshetskassorna arbetslösa och i november år 1971, då vi ändå upplever läget som otillfredsställande, var andelen 2,2 procent. Arbetslösheten har alltså sjunkit kraftigt, och detta gäller även om man tar hänsyn till att nya kassor med låg arbetslöshetsrisk har tillkommit. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik ger ständigt nya grupper tillträde till arbetsmarknaden. I början av 1930-talet hade 40 procent av befolkningen i aktiv ålder arbete. År 1950 hade denna andel stigit till 65 procent och år 1969 till 75,5 procent. Som jämförelse till sistnämnda tal kan nämnas att motsvarande andel var i Västtyskland 69,5 procent, i USA 69,9 procent, i Italien 56,1 procent och i Frankrike 66,6 procent. Vi ligger således högre än dessa länder. Regeringens aktiva uppsökande arbetsmarknadspolitik har underlättat för 100 000-tals människor att gå ut på arbetsmarknaden. Det gäller i särskilt hög grad den kvinnliga arbetskraften. Enbart under senare hälften av 1960-talet beräknas 140 000 kvinnor ha gått ut på arbetsmarknaden. Genom insatser som t.ex. skattereformen, arbetsmarknadsutbildningen och utbyggnaden av daghem har nya möjligheter öppnats för kvinnorna att förvärvsarbeta. De svårigheter som vi nu upplever möts med omfattande och kraftfulla åtgärder. De selektiva åtgärder, som redan har vidtagits i år för att stimulera sysselsättningen, och de förslag som nu ligger på riksdagens bord beräknas ge arbete på den öppna arbetsmarknaden åt flera tiotal tusen personer under vintern. Dessutom har utbildningsmöjligheterna inom arbetmarknadspolitikens ram vidgats väsentligt och sysselsättningen i beredskapsarbeten fått ökad volym. Vi har aldrig någonsin satsat så hårt för att hävda den fulla sysselsättningen. I framtiden gäller det emellertid att inrikta ansträngningarna också på de grupper som hittills av skilda anledningar har förhindrats att gå ut på arbetsmarknaden. Regeringen är beredd att med all kraft fortsätta en för att trygga full sysselsättning politik för att hävda människornas rätt till sysselsättning.

Herr talman! Inrikesministern säger i svaret, för vilket jag tackar, att full sysselsättning är det främsta målet för regeringens ekonomiska politik. Han hävdar vidare att sysselsättningspolitiken undan för undan fått radikalt höjda ambitioner. Han jämför statistiska uppgifter från 1930-talet, som avser procentantalet arbetslösa medlemmar i fackförbunden, med uppgifter från 1971, som avser procentantalet arbetslösa medlemmar i arbetslöshetskassorna. Denna jämförelse är inte korrekt, och det av många skäl. Det finns två mått på arbetslösheten under 1930-talet. Det ena är fackförbundsstatistiken som visar mycket höga siffror, det andra är antalet hjälpsökande arbetslösa som också visar ett mycket högt antal. I mars 1933 hade man där den högsta siffran med 186 000 hjälpsökande arbetslösa. Den nuvarande periodiska statistiken är också av två slag. Det är dels uppgifter om vid den offentliga arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa, där man skiljer mellan arbetslöshetsförsäkrade och icke arbetslöshetsförsäkrade, dels de s.k. arbetskraftsundersökningarna. Dessa visar som bekant mycket höga siffror; enligt den senaste var 116 000 helt arbetslösa. Lägger man därtill de latent arbetssökande stiger antalet arbetslösa till flera hundra tusen. Med ett utvidgat arbetslöshetsbegrepp, där även de i omskolning, beredskapsarbeten m.m. inräknas, talas i den aktuella litteraturen om upp till en halv miljon arbetslösa och i låginkomstutredningen som bekant om närmare en miljon människor med sysselsättningsproblem under ett år i Sverige. Det går inte att göra direkta jämförelser med 1930-talet eftersom det inte föreligger någon kontinuerlig statistikserie för hela perioden. De olika arbetslöshetsmåtten fyller också olika funktioner. De viktigaste är dels att utgöra ett mått på den totala arbetslösheten i landet, dels att visa konjunkturutvecklingen. En skribent i senaste numret av tidskriften Fackföreningsrörelsen, som utförligt behandlar dessa problem, hävdar att i en mera ambitiös mening fyller endast arbetskraftsundersökningarna med sina siffror på latent arbetssökande den förra funktionen, alltså att utgöra ett verkligt mått på arbetslösheten. Denna s.k. AK-tatistik kan inte jämföras med siffrorna från 1930-talet. Men det går heller inte att som inrikesministern gör jämföra fackförbundsstatistiken från 1930-talet och den nuvarande arbetsförmedlingsstatistiken. En sådan jämförelse överdriver kraftigt skillnaden mellan trettiotalet och nuvarande läge. Det sammanhänger med en rad faktorer bl.a. med förändringarna inom näringslivet där jordbruket mist sin tidigare starka ställning. Fackförbundsstatistiken är inte representativ för hela näringslivet på 1930-talet, när så stor del av befolkningen fanns i jordbruksnäringen. Den totala arbetslösheten var just på grund av denna jordbrukets stora omfattning inte så hög på den tiden som fackförbundsstatistiken antyder. Nu har ju antalet arbetande i jordbruket reducerats till bara 6 procent — det är alltså ett helt annat läge. Det är också väsentligt att framhålla att krisen hade en mera utpräglad konjunkturkaraktär på 1930-talet jämfört med den nuvarande krisen. Arbetslösheten hade därför också en mera konjunkturell prägel då, medan de s.k. strukturella och regionala problemen — dvs. de långsiktiga frågorna — nu spelar en större roll. Vidare bör framhållas, vilket jag påpekade här i går i en debatt med finansministern men som denne tydligen missförstod, att den arbetslöshet som den s.k. fria kapitalistiska marknaden skapar är utomordentligt stor. Arbetsmarknadspolitiken har en större omfattning nu än på 1930-talet, och det bidrar till att dämpa den registrerade arbetslösheten. Kapitalismen har inte alls, som det länge påståtts från både socialdemokratiskt och borgerligt håll, förändrats till något slags välfärdssamhälle. Kapitalismen skapar fortfarande massarbetslöshet. Det avgörande är givetvis inte att diskutera olika mått på arbetslösheten, även om det är väsentligt att känna det faktiska läget för att kunna utforma en riktig politik. Det avgörande är att bekämpa arbetslösheten, att säkra varaktig och full sysselsättning, att säkra för varje människa rätten till ett meningsfullt arbete. Det är på den punkten vi anser att regeringen inte fört en politik som varit effektiv, helt enkelt därför att arbetslösheten är hög och fortsätter att växa. Inrikesministern talar i svaret om radikalt höjda ambitioner. Men ibland får man intrycket att regeringen prutat ner på ambitionerna, prutat ner på vad som rimligen borde inbegripas i målsättningen full och effektiv sysselsättning. Jag vill erinra om den definition på full sysselsättning som vid krigsslutet gavs av den bekante ekonomen och socialpolitikern Beveridge. Han ställde två krav som måste vara uppfyllda för att full sysselsättning skall råda: dels att det alltid finns fler lediga arbeten än arbetslösa, dels att dessa arbeten skall vara arbeten till hyggliga löner, av ett sådant slag och så belägna att de arbetslösa rimligen kan väntas acceptera dem. Jag skulle vilja höra vad inrikesministern anser om denna dubbla målsättning, där alltså bägge leden måste finnas med. För min del skulle jag vilja skärpa målsättningen ytterligare så att full sysselsättning bör tolkas bokstavligt och utan varje reservation.

Herr talman! En del av de påpekanden som herr Hermansson i Stockholm gör om bedömningen av statistik har jag anledning att ansluta mig till. Man bör vara försiktig när man bedömer siffror, särskilt under en längre period. Det är också riktigt att man får se det här i stort, och jag medger gärna att det är skillnad, om man räknar vilka fackligt organiserade som är arbetslösa eller om man utgår från kassamedlemmar; där kan föreligga olikheter. Jag vill allmänt säga — och där tror jag att herr Hermansson ger mig rätt — att det över huvud taget är ett problem med statistik. Även om man i och för sig inte gör några stora förändringar i fråga om själva den statistiska metoden, sker det ändå på grund av den allmänna utvecklingen i samhället ständiga förändringar, som också återspeglas i statistiken. Det blir bättre möjligheter för människor att ge sig till känna än förut, kommunikationerna förbättras osv. Det är således en hel rad faktorer för att trygga full sysselsättning som spelar in. Man inhämtar uppgifterna efter andra metoder än tidigare. Därför bör interpellationssvaret ses på det sättet att det är de stora dragen i utvecklingen som vi har anledning att beskriva. Men jag tycker i gengäld, sedan jag har sagt detta, att herr Hermansson i Stockholm är för pessimistisk i sin beskrivning av hur många det är i landet som skulle önska arbeta men som icke har kunnat beredas möjlighet till det. Alltsedan låginkomstutredningen redovisade sitt material har de här talen nämnts; det skulle vara upp till en halv miljon människor som inte hade kunnat beredas tillfälle till arbete. Då kan man nästan säga att konjunkturväxlingen knappast spelar någon roll, ty det var samma siffra som nämndes innan vi hade upplevt nedgången i sysselsättningen under den senaste tiden. Jag har för min del inte tilltro till det sättet att räkna. Det pågick en diskussion där man visade hur det i låginkomstutredningens material hade gjorts både dubbelräkningar och andra försummelser som medförde att siffrorna blev alltför höga. Det är emellertid svårt att definiera begreppet latenta arbetssökande. Det kan vara en person som har arbete i viss utsträckning och som gärna skulle vilja bättra på sin förtjänst, men på grund av avstånd och isolering inte får möjligt att tillgodose denna önskan. Jag tror inte det finns något land där man kan organisera arbetsprocessen på det viset att alla människor har möjligheter till sysselsättning i den bemärkelsen att var och en skall kunna i ett givet ögonblick och på önskad plats göra en fullödig arbetsinsats och få fullt betalt för den; jag känner inte något sådant exempel. Det är en allmän tendens att man nu söker upp människor på ett mera effektivt sätt än förut. Det har betonats — inte minst i debatten i går av finansministern — hur helt annorlunda utsikterna ändå nu är för människor med handikapp av olika slag att komma ut i arbetslivet. Jag har haft tillfälle att i tidigare inlägg i riksdagen vittna om vad som har skett på det området i form av bl.a. den skyddade verksamheten — den har ju här varit föremål för diskussion. Man har sagt att det skulle vara felaktigt att på detta sätt ordna särskild sysselsättning vid sidan om det enskilda näringslivet och den öppna arbetsmarknaden. Jag har haft anledning att försvara denna verksamhet, och jag vill fortfarande se det som ett av de verkligt stora framsteg vi har gjort under loppet av de senaste tio åren att man här har givit möjligheter för nya grupper att komma in i arbete. Men vi behöver kanske inte i och för sig uppehålla oss så mycket vid förändringarna på längre sikt; jag nämnde dem i mitt svar. Det kan vara värt att konstatera att vi i den aktuella situationen är överens om att läget inte är tillfredsställande i dag. Det är dock en förskjutning från knappt 1,5 procent arbetslösa för ett år sedan till bortåt 2,5 procent i dag. Men som också framhölls av finansministern är det en utveckling som vi har under kontroll. De insatser som vi har gjort bör ge oss möjligheter att på nytt vända utvecklingen till det bättre. Sedan vill jag gärna instämma med herr Hermansson i delar av den målsättning som han ställde upp. Han anslöt sig till en ekonom som sagt att definitionen på god sysselsättning skulle vara att det i varje stund finns fler lediga platser än arbetslösa och att dessa arbeten utbjöds till rimliga och avtalade löner. Herr Hermansson ville skärpa den definitionen ytterligare. Jag tror att man aldrig kan precisera en målsättning som håller en gång för alla. Men det arbete som vi räknar med att människor kan vara villiga att acceptera skall självfallet vara sådant att det ger en utkomst som svarar emot vad som har ställts upp som ett mål vid fackliga förhandlingar och i övrigt. Jag har således inga svårigheter att för min del säga att jag tycker att anspråken skall ställas på det sättet att arbetet ger en fullgod ersättning. Vi har också för de offentliga arbetena infört den principen att man skall så långt som möjligt följa de löner som har åstadkommits genom fria förhandlingar på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tyckte det var bra när inrikesministern anslöt sig till den målsättning som jag ville ställa upp för vad som bör menas med full sysselsättning. Däremot tycker jag det inte var bra när han var nöjd med att instämma i vad finansministern skulle ha sagt, att ”vi” — det är alltså regeringen — ”har försämringen av sysselsättningsläget under kontroll”. Har man bara försämringen av sysselsättningsläget, dvs. arbetslösheten, under kontroll är det ju ett erkännande av att man icke har genomfört den målsättning — full sysselsättning, arbete åt alla människor — som man ställt upp, och då är det alltså något fel på den förda politiken. Vi är, hoppas jag, överens om att mycket återstår att göra för att denna målsättning skall realiseras. Arbetslöshet är en olycka ekonomiskt, socialt och mänskligt, och arbetslöshet får därför icke accepteras. När det gäller de olika statistiska mått som finns på arbetslösheten, så var inrikesministern kritisk mot låginkomstutredningens beräkningar. Dessa avser de människor som hade sysselsättningsproblem under ett helt år, och jag tror att det icke har förståtts i en del av den offentliga debatt som utvecklats kring dessa beräkningar. Men det finns andra undersökningar. Vi kan hänvisa till de undersökningar som kommer från statistiska centralbyrån, alltså arbetskraftsundersökningarna. Enligt dessa är 116 000 helt arbetslösa. vidare är det 82 000 personer som är partiellt arbetslösa av arbetsmarknadsskäl och som alltså inte kan få full arbetstid. Därtill räknar man med 133 000 latent arbetssökande, dvs. de skulle ha sökt arbete om de ansett att de kunnat få lämpligt sådant på sin ort. Det blir en mycket hög siffra — mellan 300 000 och 350 000 — om man räknar samman de kategorierna. Jag kan också hänvisa till en skrift av Rudolf Meidner och Harald Niklasson — bägge mycket kända för goda insikter om arbetsmarknadsfrågan. De gör en beräkning där de kommer fram till att man som arbetslösa måste räkna 6,4 procent av befolkningen. Det är latent arbetssökande, det är arbetslösa enligt AK-undersökningarna och det är undersysselsatta.

Det återstår alltså, som jag inledningsvis sade, mycket att göra innan målsättningen om arbete åt alla har uppfyllts.
Herr talman! Jag är tacksam för att herr Hermansson i Stockholm underströk den karaktär som låginkomstutredningens statistik har. Det är ju på det sättet att man där försöker fånga in alla människor som under ett år i någon form varit utsatta för arbetslöshet och sådana som inte fått den sysselsättning som de eftersträvat. Jag tror att vi skulle kunna fortsätta debatten om detta med statistiken ganska länge, därför att vi kan komma in på en rad detaljproblem. Det finns ju även i vår arbetslöshetsstatistik människor för vilkas försörjning vi egentligen har svarat på annat sätt. Vi har de som fått äldrestödet — det är en stödform som är avsedd just att hjälpa under en tid, innan man på nytt kommer in i arbete. Men vi har också pensionärerna med. I söndags hade jag tillfälle att delta i en länskonferens, och när vi då såg på arbetslöshetsstatistiken för det länet visade det sig att ungefär 200 personer hade fyllt 67 år och alltså var pensionärer, men de fanns ändå med i statistiken. Jag medger att det inte blir så förskräckligt många för hela landet, men det är dock ett antal människor som kommer med i arbetslöshetssiffrorna på det sättet. Där finns sålunda åtskilliga felkällor. Även arbetskraftsundersökningarna inrymmer naturligtvis felkällor, exempelvis en oviss faktor i fråga om de nytillträdande på arbetsmarknaden. Där kan det vara svårt att avgöra om det gäller personer som allvarligt har strävat efter att erhålla arbete. I det fallet är redovisningen från kassorna mer tillförlitlig, ty de registrerar de personer som verkligen har gått till förmedlingen och blivit antecknade samt förklarat sig villiga att ta arbete omedelbart.

Herr talman! Det kunde vara mycket att tillägga, men tiden är knapp och jag skall därför begränsa mig till bara någon synpunkt ytterligare. Inrikesministern ville göra gällande att man hela tiden så att säga har flyttat fram målsättningen och fått en alltmer radikal och progressiv inriktning av arbetsmarknadspolitiken, dvs. att man undan för undan har kunnat minska arbetslösheten. Men nu finns det material som visar att vi under senare delen av 1960-talet har haft en utveckling åt rakt motsatt håll. Vi hade exempelvis en högre genomsnittlig arbetslöshetsnivå under åren 1965—1970 än under 1960-talets första hälft. Samtidigt förlängdes den genomsnittliga arbetslöshetstiden för de arbetslöshetsförsäkrade från 4,5 veckor 1965 till 6,5 veckor 1970. Vidare har konjunkturuppgången 1969-1970 inte förmått sänka arbetslöshetsnivån till det läge vi hade 1965—1966 eller motverka den regionala ojämlikheten. Under senare delen av 1960-talet har vi alltså fått en utveckling som skärpt en rad förhållanden och motsättningar på dessa områden och som nödvändiggör en mera aktiv typ av näringsoch sysselsättningspolitik än vad vi hittills haft i det här landet. I denna diskussion kommer man ju in på långsiktsproblemen. Detta är naturligt, eftersom vi inte anser att arbetslösheten bara är en produkt av en tillfällig konjunkturnedgång utan också beror på långsiktiga näringspolitiska och regionalpolitiska problem. Jag vill i det sammanhanget ta ytterligare ett citat ur boken av Meidner-Niklasson, som jag tycker är viktigt.

Det i årtionden förda talet om Sverige som ett land med en permanent och svårartad arbetskraftsbrist framstår i belysningen av dessa fakta som ett uttryck mera för vanetänkande, för låga ambitioner och bristande resurser än för sociala realiteter.”
Herr talman! Vi kanske inte i och för sig har någon anledning att dra ut för mycket på detta replikskifte, men ett faktum är, herr Hermansson i Stockholm, att vi efter hand har kunnat få ut allt fler människor i arbetslivet. Det måste rimligtvis betyda att vi har fått en förbättrad situation, att allt fler människor som velat förvärvsarbeta har blivit i tillfälle att göra det. Under 1960—talets senare del genomförde vi en rad reformer som återverkar på statistiken. Herr Hermansson vet säkert lika bra som jag att införandet av äldrestödet betydde att vi fick in mellan 4 000 och 5 000 nya personer i statistiken, personer som normalt kanske inte hade brytt sig om att komma till arbetsförmedlingen. En del småföretagare på landsbygden som utvecklingen liksom har tagit försörjningsunderlaget ifrån har exempelvis nu gått till arbetsförmedlingen. Många av dem skulle säkert aldrig ha givit sig till känna, om inte denna reform hade genomförts. På samma sätt har vi företagit förbättringar i fråga om kassornas ersättningsperioder; de har förlängts. Det är inte så ovanligt att folk när de närmar sig den ålder då de skall sluta sitt förvärvsarbete — 67 år — försöker ta ut förmånerna i sin kassa. Och jag säger ingenting om det berättigade i detta. Men sådana saker återspeglar sig i statistiken; vi får flera arbetslösa genom sådana förändringar. Jag tror att man måste beakta detta. Gör vi det, kommer vi fram till att utvecklingen inte varit så ogynnsam under senare delen av 1960-talet som herr Hermanssons inlägg kan ge intryck av.

Herr talman! På grund av talarlistans konstruktion har vi vid det här laget kommit ganska långt bort från finansutskottets betänkande nr 47. Det har ju varit socialpolitisk debatt och annat emellan. Jag vill ändå ta några minuter i anspråk för att anlägga en del synpunkter på den rådande situationen på arbetsmarknaden. Det är väl ingen tvekan om att vi för närvarande upplever en situation på den svenska arbetsmarknaden som vi inte är vana vid. Vi har en arbetslöshet som vi alla betraktar som för hög för våra förhållanden, och det har också sagts här att regeringen alltsedan i våras vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med situationen. Men även om läget är allvarligt finns det ingen anledning att överdramatisera situationen på det sätt som förekommit den senaste tiden. Friställningar och varsel om friställningar har på sistone varit de stora rubrikerna i tidningarna, radio och TV. Så snart en industri har varslat om friställning av ett tiotal man har det slagits upp med mycket stora rubriker. Det har hänt att det samtidigt funnits industrier som nyanställt kanske ett hundratal man, men de nyheterna har haft mera marginell karaktär och ofta inte alls kommenterats i massmedia. Det har t.o.m. förekommit att man i den politiska debatten jämfört dagens situation på arbetsmarknaden med 1930-talets; jag lade för övrigt märke till att herr Löfgren i går vid ett par tillfällen talade om arbetslöshetskrisen. Hur orimlig en sådan jämförelse är framgår av det förhållandet att det 1932 var hela 31 procent av LO:s medlemmar som stod utan arbete. År 1950 var 3,5 procent av medlemmarna i arbetslöshetskassorna arbetslösa. Under nästan hela 1950—talet hade vi en högre arbetslöshetssiffra än vi har i dag. Det var då inte i den politiska debatten tal om några stora arbetslöshetskriser. Den aktuella situationen är att drygt 2 procent av kassamedlemmarna är arbetslösa. Det är för mycket. Vad jag nu sagt är inte ett försök att förringa det allvarliga i den situation som råder på arbetsmarknaden — det är avsett som ett ringa försök att balansera den mycket onyanserade debatt som förts på detta område den senaste tiden. Man har av debatten fått intrycket att allt som har hänt i fråga om friställningar och avskedanden skulle falla under samhällets ansvar. Jag vänder mig mot ett sådant resonemang. Det är ändå på det sättet att ca 95 procent av de anställda har sin utkomst i det privata näringslivet. Man kan näppeligen komma ifrån att också näringslivet måste ha ett stort ansvar för vad som händer på sysselsättningens område. I detta sammanhang vill jag starkt understryka vad finansutskottet säger på s. 19 i det nu aktuella betänkandet: ”Utskottet vill erinra om att utbyggnaden av samhällets resurser och möjligheter i övrigt numera ger oss väsentligt bättre möjligheter att ingripa på dessa områden i syfte att upprätthålla sysselsättningen i ett läge där redovisade investeringsplaner inte fullföljs. Som utskottet framhöll i sitt betänkande 1971:30 är det mycket angeläget att i högre grad söka förlägga investeringsaktiviteten till perioder med mindre hårt ansträngda resurser. Vi befinner oss nu i en sådan situation.

Alla de stimulansåtgärder som samhället hittills satt in har uppenbarligen inte utnyttjats i den utsträckning som vore önskvärd. När man, som nu är fallet, använder skattebetalarnas pengar för att med olika åtgärder stimulera näringslivet och industrin i syfte att förbättra sysselsättningsläget tycker jag att vi har anledning att kräva att näringslivet och då framför allt det privata näringslivet, som får del av dessa förmåner, känner sitt ansvar och verkligen utnyttjar tillfället att rusta sig inför den konjunkturuppgång som så småningom måste komma. Det är ganska beklagligt trots allt att behöva uppleva att näringslivet i varje konjunkturnedgång har en benägenhet att vilja skrinlägga tidigare bekantgjorda investeringsplaner och att alla sedan kommer rusande med sina investeringskrav när konjunkturen på nytt svänger och trängseln på kreditmarknaden blir betydligt värre och det är svårt att tillmötesgå alla krav och önskemål. Nu vill jag med detta inte ha sagt att man bör byta ut moroten mot piskan. Men samtidigt som samhället ger näringslivet vissa favörer — skattemässiga och andra — vore det önskvärt att samhället på ett bättre sätt kunde se till att näringslivet utnyttjade konjunktursvackan till investeringar och därmed rustade sig för att snabbt kunna möta en kommande konjunkturuppgång. Sedan skulle jag, herr talman, bara med några ord vilja kommentera det särskilda yttrande som herr Franzén och jag har fogat till utskottets betänkande vid punkten 14. Detta yttrande har föranletts av den motion som herr Hyltander väckt i anledning av proposition nr 140. Han föreslår där att riksdagen måtte besluta uppdraga åt Kungl. Maj:t att snarast låta projektera för upprustning av Göta kanal och utbyggnad av dess västgötadel samt att ställa erforderliga medel till förfogande. Den motionen kunde beklagligt nog inte få något annat svar än ett avstyrkande. Jag förmodar att herr Hyltander själv var ganska övertygad härom när han väckte motionen. Därför är det ganska trist för både mig och herr Franzén, som jag kan försäkra har lika stora intressen som herr Hyltander av att Göta kanal upprustas och byggs ut, att i utskottet behöva konstatera det omöjliga i att i detta läge stödja motionen. Som vi framhåller i vårt yttrande är frågan om utbyggnaden av Göta kanal en så stor och viktig fråga att den måste behandlas ytterst seriöst. Frågan ligger för närvarande i Kungl. Maj:ts kansli för beredning, och då är det ganska orimligt att begära att man, innan slutgiltig ställning har tagits till hur projektet tekniskt bör genomföras, skulle börja projektera och anvisa medel för en utbyggnad av kanalen. Ett företag av den storleken kräver dessutom, som vi också har framhållit, relativt lång förberedelsetid. Därför anser vi att herr Hyltanders motion ger ett dåligt exempel på åtgärder som kan vidtas för att stimulera sysselsättningen i den aktuella arbetsmarknadssituationen. Sedan beslut har fattats om utbyggnad av kanalen, när projekteringen är genomförd och klar, kan ett sådant här objekt med fördel användas som beredskapsarbete. Men såsom ett kortsiktigt beredskapsobjekt i den nu aktuella konjunkturen finner vi det, som sagt, synnerligen illa valt. Jag är ganska övertygad om att herr Hyltander hade detta klart för sig, när han skrev motionen. Men herr Hyltander fick ju ändå hemma i lokalpressen ganska stora rubriker beträffande sin motion. Det kanske får betraktas som en tillräcklig framgång för herr Hyltander i detta sammanhang.

Herr talman! Jag fattade det så att herr Jansson nämnde mitt namn och vad jag i går sade beträffande omfattningen av den nuvarande krisen på arbetsmarknaden. Han gjorde en jämförelse med hur det var på 1930-talet och påstod att det då var så mycket värre. Jag trodde, herr Jansson, att vi var överens om att det som hände på 1930-talet har givit oss den erfarenheten att vi måste bygga ut arbetsmarknadspolitiska åtgärder av stor omfattning. Det har vi också gjort under gemensamma ansträngningar. När vi trots de ofantliga resurser som för närvarande satts in av arbetsmarknadsmyndigheterna har en så betydande arbetslöshet, tycker jag att det är föga adekvat att göra jämförelser mellan läget nu och på 1930-talet.

Herr talman! Det gläder mig att höra — och det var väl inte alldeles obekant — att herr Jansson har intresse för Göta kanal; nu är det ytterligare bekant. Detta skall vi vara glada för. Vi kan arbeta i fortsättningen för denna sak. Jag kunde väl också ha hyst en förhoppning om att han skulle stödja motionen. Tidigare här i dag har diskuterats sådana åtgärder som vidtagits trots att ett ärende legat under utredning och varit föremål för diskussion på olika håll. Då kunde nog också denna projektering ha varit möjlig att genomföra, om man bara hade velat. Jag skall bara kort ge några data såsom bakgrund till att jag väckte motionen. Arbetslösheten skär rakt igenom hela vårt samhälle för närvarande. Även många tekniker och ingenjörer saknar nu den sysselsättning som de borde ha. Jag har här en liten statistik. Jag skall inte dra den, men 1969, 1970 och 1971 var respektive 656, 799 och 1 866 ingenjörer arbetslösa enligt redovisad statistik. Då är de nyexaminerade inte inräknade. Det syns att arbetslösheten har tredubblats under dessa två år. Räknar man in de nyexaminerade, blir antalet arbetslösa kanske dubbelt så stort. För att i någon mån ge möjligheter att sysselsätta dessa med projekteringsarbete under den tid man ville skapa sysselsättning väckte jag min motion. Projekteringen av utbyggnaden skulle ge ungefär 80 halvårsarbetare arbete. Upprustningsdelen fick reduceras i proportion härtill. Den skulle kosta ungefär 19 miljoner kronor mot utbyggnaden av västgötadelen, som i dag är kostnadsberäknad till 90 miljoner kronor. Det skulle alltså bli en femtedel härav eller kanske något mindre. Det ger, herr talman, något av proportionerna för de arbetsmöjligheter som hade skapats om man bifallit motionen. Det hade kunnat vara bra att ha detta projekt färdigt för att i en kommande omgång kunna göra byggnadsarbetet. Detta är bakgrunden till min motion. Jag noterar med tillfredsställelse att vi är överens om själva principen, att vi skall försöka få denna led funktionsduglig på det ena eller andra sättet.
Herr talman! Först vill jag vända mig till herr Löfgren. Jag råkade säga att jag tyckte den debatt som förts om arbetsmarknadssituationen och arbetslösheten har varit snedvriden och att det finns de som i den politiska debatten har jämfört den nuvarande situationen med 1930-talet. Jag sade inte att herr Löfgren hade gjort det, men jag sade att herr Löfgren i sitt anförande i går använde uttrycket ”arbetslöshetskris”, och jag tycker att även det är ett starkt ord i sammanhanget, eftersom det nu är fråga om ca 1 procent större arbetslöshet än vad vi normalt brukar ha i det här landet. Men sedan, herr Löfgren, är vi överens om att det är viktigt att samhället har resurser att sätta in på detta område. Vi skulle ha stått oss ganska slätt, om vi inte hade haft ett starkt samhälle, med resurser att klara upp de här tingen. Låt mig då erinra om att det, när man skulle bygga upp denna starka och effektiva arbetsmarknadspolitik, väl inte var så helt och fullt med stödet från folkpartiet och övriga borgerliga partier, som angrep den offentliga sektorns tillväxt just när vi höll på att försöka skapa resurserna. Det är däremot glädjande att herr Löfgren och folkpartiet nu håller med om att vi måste se till att vi är rustade så att samhället kan gå in och göra insatser och ta sitt ansvar i de här frågorna. Till herr Hyltander vill jag säga att det är glädjande att vi är överens om Göta kanals upprustning; det har vi varit länge. Vi råkar båda sitta i en och samma kommunfullmäktigeförsamling och t.o.m. i dess presidium, där herr Hyltander är andre vice ordförande, och partierna har kommit överens om att inte göra separata aktioner i de här sammanhangen, utan i stället arbeta gemensamt på bred front för att vinna gehör för våra strävanden att behålla Göta kanal och om möjligt bygga ut den. Jag tycker då att det är beklagligt att herr Hyltander utan att säga ett ord till oss andra slänger in en motion som var omöjlig — jag kan tala om att det rådde tveksamhet, huruvida motionen över huvud taget skulle remitteras — varigenom herr Franzén och jag, som är lika angelägna om att frågan löses, tvingades att i finansutskottet yrka avslag på motionen. Varje motion i riksdagen om en utbyggnad eller förbättring av Göta kanal som avslås är ju till nackdel för projektet som sådant. Det är risk för att den kan betraktas som en spik i en eventuell likkista. Jag tyckte vi hade kommit överens på bred front när det förra gången väcktes en motion, som vi har åberopat i vårt särskilda yttrande och som ledde till den fortsatta utredning som nu är på gång inom Kungl. Maj:ts kansli. Att alltså herr Hyltander sedan slängde in en motion som jag måste säga från början var dödfödd och som vi därför tvingades avstyrka i finansutskottet var inte bra för frågans fortsatta prövning.
Herr talman! Jag vill bara uppmana herr Jansson att studera i vilken omfattning folkpartiet har medverkat till att bygga ut resurserna för arbetsmarknadspolitiken. I det fallet räcker det säkert om jag hänvisar till den roll en sådan person som Bertil Ohlin spelade i sammanhanget.
Herr talman! Jag skall betyga ordföranden i Töreboda kommunfullmäktige min vördnad såsom dess andre vice ordförande. Vi är tydligen fortfarande överens om att vi bör arbeta för denna sak, Göta kanals utbyggnad. Det var ingen sidovördnad för min kamrat i presidiet som gjorde att jag väckte denna motion. Att den var undertecknad bara av en person berodde på tidsbrist — den inlämnades faktiskt i sista stund. Jag hade gärna sett att jag fått flera namn på den, och jag har som sagt redovisat skälen, nämligen att man skulle försöka skapa sysselsättningsmöjligheter även för den här kategorin av människor och bidra till den stimulans för sysselsättningen som man försökte åstadkomma i anslutning till proposition nr 140. I sakfrågan är det ingenting som skiljer oss åt. Herr Jansson drar upp formella saker såsom att det skulle finnas en överenskommelse i detta fall. Jag tror inte att den är träffad på det viset, och i varje fall tror jag inte att herr Jansson och hans parti i andra sammanhang har ansett den så bindande att man därför har avhållit sig från att motionera.
Herr talman! Först ett par ord till herr Löfgren, som hänvisade till professor Ohlin. Jo, herr Ohlin har gjort mycket stora insatser i svensk politik men han tillhörde såvitt jag vet också dem, som en tid bekämpade den offentliga sektorns utveckling och utbyggnad. Det bör väl herr Löfgren inte ha glömt bort i sammanhanget. Det rådde på 1950-talet en kamp då man skulle bygga ut de resurser för arbetsmarknadspolitiken som vi har i dag. Till herr Hyltander vill jag säga, att det var synd att det blev så bråttom och att tidsnöd rådde. Hade herr Hyltander kommit till mig med den här motionen och bett mig skriva på den, så hade jag fått chansen att avråda honom från att väcka den, när den nu blev en sådan blindgångare att den i stället för att vara till fördel kanske blir till nackdel för hela projektet. Vi har inte skrivit under någon överenskommelse om att inte väcka motioner i den här frågan. Men jag tror att varje ledamot på Skaraborgsbänken kommer ihåg, att vi brukar gå fram på samlad front, när vi skall göra framstötar. Vi brukar inte göra några säraktioner. Jag tror att det skulle ha varit till stor fördel, om herr Hyltander trots tidsnöden givit någon ytterligare ledamot chansen att avråda honom från att väcka den här motionen.

Till herr Jansson vill jag också säga att det är väl inte riktigt korrekt att påstå att Bertil Ohlin bekämpade den offentliga sektorn. Man kan ju ha olika meningar om metoder och arbetstakt utan att fördenskull säga att Bertil Ohlin bekämpat utvecklingen. Men, herr talman, innan jag går in på de direkta sakfrågor som i och för sig föranleder mitt deltagande i den här debatten vill jag med anledning av herr Hermanssons i Stockholm närmast groteska inledningsanförande i går säga några ord om vänsterpartiet kommunisternas trollerinummer i motionen 1493 och utskottets behandling av denna. Jag har vid tidigare tillfällen haft anledning att uttrycka min förvåning över skatteutskottets behandling av liknande kommunistförslag — man kanske hellre skulle kalla dem kommunisthallucinationer. Visserligen avvisar man alltid dessa verklighetsfrämmande framstötar, men man bryr sig inte om att påvisa hur verklighetsfrämmande de flesta kommunistförslag är, vilket är lika fegt som farligt, eftersom herr Hermansson på det sättet inte besväras av några egentliga motargument, då han spelar för galleriet på de politiska arenorna landet runt. Dessutom är det i viss mån oartigt mot den personligen hygglige herr Hermansson, men umgängestonen socialisterna emellan kanske jag inte bör befatta mig med. Däremot skall jag be att få göra några randanmärkningar till motionen 1493, i vilken kommunisterna föreslår diverse skattehöjningar. Skatteutskottet nonchalerar så gott som totalt motionen, och finansutskottet är inte heller särskilt intresserat. Man konstaterar bara att förslagen syftar till en annan inkomstfördelning i samhället, medan de konjunkturstimulerande effekterna enligt utskottet är obetydliga. Det är ett omdöme i vilket man med lätthet kan instämma. Sannolikt är det kommunisternas enda intresse att ge allmänheten det intrycket att en skattehöjning av den typ de föreslår skulle leda till konjunkturens förbättrande. Utskottet borde, tycker jag, ha avslöjat kommunisterna för Sveriges folk i stället för att tiga ihjäl dem. De olyckliga människor som nu saknar arbete kan lätt förledas att tro på kommunisternas fraser. Men om innebörden av deras förslag hade blivit belyst, skulle även de som nu känner bitterhet mot samhället just på grund av arbetslöshet och otrygghet ha förstått att kommunisternas väg inte leder till någon förbättring utan snarare till en situation där det s.k. arbetande folkets krav på en annan inkomstfördelning inte möts med argument utan med militär. I en serie artiklar av analytisk karaktär har Bertil Ohlin nyligen visat att de s.k. bolagsägarnas andel av vinsterna är mycket måttlig i jämförelse med löntagarnas om man ser det i stort. Därav följer att en annan fördelning dessa grupper emellan skulle ge små om ens märkbara ökningar till resultat för den stora massan av löntagare. När nu ändå kommunisterna försöker göra gällande motsatsen — det sker i motionen 1493 — kan motivet inte vara någonting annat än att man genom verklighetsförfalskning och genom att vädja till människornas lägre instinkter söker värva sympatisörer och exploatera arbetslösa, besvikna människor — för att nu använda ord ur kommunisternas egen vokabulär. Jag skall bara beröra två av förslagen i den aktuella motionen, även om alla förslagen i och för sig är värda betydande uppmärksamhet — t.ex. förslaget om begränsad avdragsrätt för gäldräntor och den orimliga tanken på en 50-procentig höjning av en redan hög arvsskatt. Det jag särskilt har fäst mig vid i motionen är den på nytt födda tanken om en 50 procents reklamskatt och drömmarna om en förmögenhetsbeskattning som man måste ha hämtat ur Tusen och en natt eller någon annan österländsk sagosamling. Herr Sträng har utan tvivel också funderingar på en reklamskatt — han är ju glad i skatter och snart kommer ett utredningsbetänkande på vilket han kommer att grunda ett förslag om en reklamskatt — men jag betvivlar på goda grunder och mycket starkt att han i likhet med kommunisterna skulle motivera den med att reklamen avser att manipulera konsumenterna. Och jag är helt övertygad om att han inte kommer att tillgodose herr Hermanssons önskemål om en 50-procentig skatt. Att man inte stimulerar konjunkturen genom ett så fantastiskt förslag förstår ju varenda en som beretts tillfälle att ta del av det. Men det kanske inte är så många och därför tycker jag utskottets majoritet med kraft borde ha argumenterat emot det, så att möjligen massmedia hade reagerat. Utskottets lama skrivning är enligt min mening inte försvarbar. Samma omdöme gäller utskottets så gott som uteblivna reaktion på förslaget om höjda förmögenhetsskatter — detta omöjliga förslag som inte är någonting annat än rena publikfrieriet. Enligt förslaget skulle en rörelseidkare — och det är ju sådana vi diskuterar i dag — stimuleras genom en skattehöjning av en sådan omfattning att i många fall inte inkomsterna skulle räcka till för att förnöja fogdarna. Det beror givetvis i någon mån på vilken arbetsinkomst vederbörande har. I vilket fall som helst och hur stor arbetsinkomsten än är, blir det personliga utbytet mycket dåligt för företagaren i fråga. Än värre blir utfallet för den som ingen arbetsinkomst har: en pensionär, en änka efter en företagare eller vem som helst som har en förmögenhet som ger ingen eller svag avkastning. Nr 141 Låt oss ta ett exempel. Anta att en person har en nominell Onsdagen den förmögenhet på 3 miljoner kronor, och att den ger 7 procents ränta. 8 december 1971 Vederbörande har då en inkomst på 210 000 kronor och betalar ungefär 135 000 i skatt till stat och kommun, om man räknar med 22 kronors utdebitering. Återstår 75 000 kronor. Så tror i alla fall de flesta som inte är insatta i skattelagstiftningens irrgångar. Men eftersom förmögenhetsskatten skall betalas med redan beskattade pengar, är det inte på det sättet. Förmögenhetsskatten är redan i dag hög. Men om kommunisterna får sin vilja fram, blir det etter värre. De vill nämligen att den skattskyldige, som jag just nu har talat om, skall betala för det första 23 750 kronor för den första miljonen och för det andra 3,5 procent för det överskjutande beloppet, dvs. 70 000 kronor. Summan av detta s.k. konjunkturstimulerande förslag av kommunistmodell blir alltså att den skyldige först skall betala inkomstskatt med 135 000 och sedan späda på med cirka 94 000 i förmögenhetsskatt. Den sammanlagda skatten skulle alltså bli 229 000, eller 19 000 mer än den totala inkomsten — något som enligt kommunistisk mening sägs vara en avvägning som motsvarar bärkraften. Vi befinner oss, herr talman, i en allvarlig situation. Regeringen och de borgerliga diskuterar allvarligt olika vägar att komma ur en svår situation. Det är pinsamt att Sveriges riksdag skall behöva ägna tid åt sådana motioner som har omisskännlig karaktär av buskagitation. Att kommunisterna är verklighetsfrämmande visste vi. I dag har vi också fått belägg för att de är opålitliga. Det är två krav som kommunisterna har drivit hårt. Man har dels krävt en sänkning av momsen på mat, dels krävt ett ökat statligt stöd åt kommunerna för att hindra kommunala skattehöjningar. Vad gör då kommunisterna? Trots att de vill ha sänkt moms på mat går de emot krav på sänkning av momsen på både mat och andra varor. Trots att de vill ge kommunerna ett ökat statligt stöd går de åtminstone i dag emot förslaget att höja ersättningen till kommunerna för bostadstilläggen från 60 till 75 procent. Kan man tänka sig en större skillnad mellan ord och handling? Efter detta är det väl ändå helt klart att vänsterpartiet kommunisterna kan man aldrig lita på. Det har för mig personligen känts angeläget att redovisa min uppfattning om kommunisternas fabuleringskonst. Som jag, fru talman, sade i början av mitt anförande, fäster propositionen inte i och för sig nämnvärt avseende vid lönsamhetsaspekterna, då man föreslår en rad åtgärder som har till uppgift att förstärka konjunkturen och komma till rätta med en besvärande arbetslöshet. Visserligen är några av förslagen till sin grundkonstruktion sådana att de, i den mån de blir förverkligade, kommer att vara räntabilitetsförbättrande.

Men det bör 13 ändå hållas i minnet att syftet med dessa åtgärder enbart är att komma ur, kalla det en nödsituation — inte att hjälpa företagen till en sådan ställning att de för framtiden av egen kraft kan garantera sysselsättning åt sina anställda. Det är beklagligt och ur liberal synvinkel betänkligt att regeringen inte inser nödvändigheten av att föra en näringspolitik som stärker företagen. Jag ser den föreliggande propositionen som det slutliga beviset på att regeringen håller fast vid de senaste årens teorier om nyttan av företag med en låg självförsörjningsgrad och att regeringen ansluter sig till mycket radikala krav på en total samhällsstyrning av investeringsverksamheten. Under sådana förhållanden kan det inte undvikas att regeringen kommer på kollisionskurs. Ty även de i de borgerliga partierna, som är beredda att gå långt för att säkerställa en rättvisare fördelning av arbetets frukter och som vill utvidga socialpolitiken och stärka tryggheten, är övertygade om att ett fritt och på enskild företagssamhet vilande näringsliv, som förutsätter viss lönsamhet, är det bästa instrumentet för att ge människorna trygghet och framåtskridande. Jag ser att herr Palme skrattar åt detta, men jag tror att man inte alltid skall skratta åt sina motståndare utan räkna med att även de menar allvar med vad de säger. De stora och principiella skiljelinjerna har redan ingående diskuterats i går och i dag på partiledarnivå. Jag skall därför inte ytterligare gå in på något principresonemang. I stället skall jag uppehålla mig vid de synpunkter som jag fört fram i min motion, nr 1537. Utöver själva yrkandet i motionen har jag med skärpa framhållit att alla förslagen i propositionen är så konstruerade — vare sig det varit avsikten eller ej — att de enbart eller så gott som enbart tar sikte på den stimulans av konjunkturen som kan åstadkommas av de stora företagen. De små och medelstora företagens roll undervärderas påtagligt. Jag tror att regeringen tar fel, då man inte räknar med att också dessa har en enorm betydelse för konjunkturutvecklingen. Men det måste vara den bedömningen regeringen gör, eftersom alla de föreslagna åtgärderna är så ensidigt inriktade. När investeringsfonderna släpps fria gynnar det i realiteten endast de stora och kapitalstarka företagen. Detsamma gäller erbjudandet att vidga obligationslånemarknaden. Också förslaget om ett direkt bidrag på 20 procent för lageruppbyggnad gynnar endast stora och kapitalstarka företag. Det är för övrigt märkligt, att man i propositionen inte ens antyder hur AMS skall administrera dessa pengar. Det sägs heller inte huruvida pengarna skall beskattas i den mån de ökar företagets vinst, men det får man väl förmoda att regeringen avsett. Man kan fråga sig varför inte regeringen i stället begränsat sig till att subventionera den räntekostnad som skulle uppstå, om upplåning skulle bli erforderlig för att finansiera en ökad lagerhållning. Det är onekligen ett märkligt förslag, fru talman, inte minst med tanke på att bara för ett år sedan den höga lagerhållningen mer eller mindre betecknades som ett slags sabotage mot samhällsekonomin. Jag är medveten om att jämförelsen inte är helt korrekt. Under alla förhållanden är emellertid detta förslag orättvist, eftersom endast företag med minst 20 anställda kan komma i fråga, som tidigare framhållits upprepade gånger. Men det som jag finner mest orättvist bland samtliga förslag är investeringsavdraget på 20 procent, som endast kan utnyttjas av dem som redovisar vinst, dvs. i realiteten de stora bolagen. Detta instrument borde i anständighetens namn därför ha kompletterats med ett investeringsbidrag till de mindre företagen, i vilka vinsten oftast är identisk med rörelseidkarens arbetsinkomst. Men det bör i sammanhanget understrykas, att också rena effektivitetsskäl talar för att man borde hjälpa även de mindre företagen att investera och därigenom lämna sitt bidrag till en förbättrad konjunktur. Om man nu till nöds kan förstå att regeringen förbisett att både rättviseoch effektivitetssynpunkter talar för ett investeringsbidrag, så är det helt obegripligt att utskottets majoritet reagerat negativt på de förslag som herr Sjönell och jag, oberoende av varandra, har lagt fram och som, även om de tekniskt är olika, syftar till införande av ett investeringsbidrag. Utskottsmajoriteten resonerar kring näringslivets förhållanden som om det inte i själva verket vore människor av kött och blod det ytterst rör sig om. Man konstaterar kort och gott, vilket även herr Jansson gjorde från denna talarstol, att samhällets resurser numera är bättre då det gäller att upprätthålla sysselsättningen i ett läge där redovisade investeringsplaner inte fullföljs. Man erinrar om ett tidigare betänkande, vari sagts att investeringsaktiviteten bör ökas under perioder med mindre hårt ansträngda resurser och påpekar att vi nu är inne i en sådan period. Sedan drar man kallt den slutsatsen, att det, som herr Jansson också sade, bör vara i näringslivets eget intresse att snabbt utnyttja situationen. Men vad som skall utnyttjas säger man mindre om. Alla oppositionens rekommendationer avvisas, liksom motionerna angående investeringsbidrag viftas bort praktiskt taget utan att utskottet ens bryr sig om att motivera sin ståndpunkt. På s. 36 i betänkandet konstaterar sålunda finansutskottet bara att skatteutskottet för sin del påpekat att invändningar kan riktas mot min motion, varför den avstyrkes. Beträffande herr Sjönells motion går man den motsatta vägen. Man åberopar i stället näringsutskottet, som för sin del sagt att herr Sjönells motion bör ses mot bakgrund av den motion jag väckt. Och så avfärdar man utan vidare resonemang också den Sjönellska motionen, varmed man alltså för bort investeringsbidraget från debatten och dagordningen. Mot detta protesterar jag till den verkan det hava kan, ' fru talman!

Fru talman! Jag skall inte ta upp någon polemik med herr Levin, bara göra ett litet tillrättaläggande. Det här är ett allvarsamt hus. Det är en allvarlig fråga vi debatterar, och vi fick i går höra att man inte bör skämta om den. Men privatglädje är inte alldeles tabubelagd, och de glädjeytt ringar jag möjligen visade under herr Levins anförande hade ingenting att göra med vare sig herr Levins person eller vad herr Levin hade att säga. Det var en rent privat munterhet. Detta om detta, om det kan glädja herr Levin. Emellertid börjar nu den långa debatten om den ekonomiska politiken närma sig slutet. Argumenten har framförts och återupprepats, och jag har föga att tillägga utöver vad som sagts av Sven Ekström, Gunnar Sträng och andra socialdemokratiska talare. Jag skall därför begränsa mig till två synpunkter. Den första är denna: Herr Fälldin har fört minst sagt egendomliga resonemang om andra partiers konjunkturpolitik. För det första har han i alla tonarter berömt moderata samlingspartiet för att det nu skulle ha anslutit sig till en aktiv konjunkturpolitik. Men på vad sätt skulle moderata samlingspartiet ha ändrat sig? Hur var det 1967 under den förra konjunkturavmattningen? Då gick dåvarande högern ut med i grunden precis samma program som nu. Dåvarande högerledaren Holmberg beskyllde socialdemokraterna för att vara ointresserade av arbetslösheten. Han lade fram förslag om skattesänkningar för bolag och enskilda inkomsttagare — med tonvikten på de högre — och med en avsevärd försvagning av budgeten som följd. Moderata samlingspartiet återkommer i dag med i grunden precis samma program som 1967. Partiet är i den delen konsekvent. Enda skillnaden är att då fick partiet inte beröm av centern utan tvärtom, och då uppträdde inte centern på en gemensam presskonferens med högern och förklarade sig enig med detta parti. Rätt skall vara rätt, herr Fälldin. Det är inte moderata samlingspartiet som har ändrat sig. Det är centern. Det kan möjligen sägas att högern har ändrat namn och centern har ändrat politik. För det andra påstår herr Fälldin att socialdemokraterna skulle ha svikit sina bästa traditioner när det gäller sysselsättningspolitiken, och det har han upprepat ett antal gånger. Jag vet inte om påståendet är oförsynt eller bara okunnigt. Jag har roat mig med att se litet grand — stimulerad av min företrädare som studerat dessa ting — på 1933 års statsverksproposition, där ju sysselsättningspolitiken lanserades i olika anföranden av Ernst Wigforss, Per Albin Hansson och Gunnar Myrdal. Vad sade de? Huvudlinjen var att samhället måste gå in med direkt sysselsättningsskapande åtgärder, med offentliga arbeten, för att ge sysselsättning åt människorna — precis som nu. För att finansiera denna uppbyggande sysselsättningspolitik var man beredd att öka den statliga upplåningen — precis som nu. Men, skrev Gunnar Myrdal, med instämmande av Ernst Wigforss, om inte det räcker får man tänka sig direkt konsumtionsbegränsande åtgärder för att finansiera sysselsättningspolitiken. — Tänk efter ett tag! Det vågade man säga i ett samhälle där ännu massfattigdom och elände präglade människornas tillvaro. Så viktigt, sade man, är det att klara sysselsättningen att vi kanske t.o.m. får tänka oss att pressa tillbaka konsumtionen om upplåningen skulle bli för stor. Vad är det som skiljer ut herr Fälldin i dag? Jo, han går ut och lovar, möjligen på kort sikt popularitetsskapande men absolut inflationsskapande köpkraftspåspädningar. Han försöker försvara det genom att hänvisa till vår 1930-tals politik. Våra föregångare sade: Vi skall skapa arbete, men vi skall slå vakt om den ekonomiska stabiliteten. Vi skall bekämpa arbetslösheten men på ett sådant sätt att vi bygger upp nyttiga ting för framtiden genom investeringar och genom offentliga insatser. Vi skall inte vara sämre i dag. Vi fullföljer dessa våra bästa traditioner genom att satsa på att bygga upp för framtiden och att investera och att hjälpa de värst utsatta grupperna med reformer som tidigareläggs men också genom att värna om den ekonomiska stabiliteten. Jag hoppas för herr Fälldins egen skull att det bara var mycket stor okunnighet som förestavade hans beskyllningar. Ty den politik som centern förespråkar är raka motsatsen till den för framtiden uppbyggande politik som socialdemokraterna lanserade på 1930-talet och som står i överensstämmelse med våra bästa traditioner som vi nu fullföljer. Det var min ena synpunkt. Den andra är denna. Det var ett misstag av de borgerliga partierna att i denna fråga medvetet välja striden i stället för att pröva vägen till samförstånd. När vårriksdagen avslutades den 3 juni uttryckte jag min tillfredsställelse över att i stort sett alla större frågor under vårsessionen genomförts med mycket breda majoriteter i kammaren. Riksdagen hade visat sin handlingskraft och samlat sig till beslut i frågor som ingen politiskt vald församling får skjuta ifrån sig. Jag återkom till detta tema vid inledningen av höstens arbete. Jag bortsåg, sade jag, från all polemik som förekommit i debatten samt tillade: ”Det väsentliga är att man i utskotten gör ett konstruktivt arbete, så att förslagen så småningom kan komma fram till beslut i riksdagen. Jag när fortfarande den förhoppningen att det skall vara möjligt att skapa en bred samling i Sveriges riksdag för att trygga sysselsättningen.” Men de borgerliga ville inte pröva samförståndets väg. Ni fann det viktigare att markera en enad frontställning mot regeringen och mot socialdemokratin, och det är er bedömning. För att nå detta syfte gick ni mycket kraftigt ifrån era förslag av den 14 oktober. Den 14 oktober var era olika förslag såsom finansutskottet framhåller i en beräkning ur stimulanssynpunkt någorlunda likvärdiga med regeringens; centerns innehöll t.o.m. litet mindre stimulans. Den 2 november kom ni med gemensamma förslag som innebar en påspädning, som Gunnar Sträng påpekade i går, med ungefär 4 miljarder kronor utövar regeringens och utöver era egna tidigare förslag. Därmed var striden oundviklig. Ty ni var fullt medvetna om att era förslag både när det gäller nivån och när det gäller inriktningen var helt oacceptabla för oss. Det är min övertygelse att ett genomförande av de borgerliga partiernas förslag snabbt skulle driva in oss i en svår inflation och valutakris i ett läge då vi har en förpliktelse att medverka till att försöka stabilisera de internationella valutaförhållandena. Många tecken tyder på att man djupt inne i borgerligheten är medveten om detta. Men man försvarar sig med att en kortsiktig politisk fördel kan vara värd att vinna, särskilt om risken är liten att förslagen förs ut i verkligheten. Men jag upprepar: jag tror att det var en borgerlig felbedömning, en felbedömning från landets synpunkt. Ni sökte striden i ett läge då människorna väntade samling för att bemästra ett svårt ekonomiskt läge. Det var en felbedömning även från partipolitiska synpunkter eftersom jakten efter kortsiktiga fördelar ofta är den långsiktiga politikens fiende. Vi satsar nu hårdare än någonsin förr för att motverka arbetslösheten och för att hjälpa de människor och landsändar som är hårt pressade och känner oro inför dagens situation. Men vi försöker samtidigt bevara stabiliteten i ekonomin när det gäller prisutveckling och betalningsbalans. Vi upplever det som en framgång om riksdagen beslutar säga nej till den borgerliga inflationspolitiken. Samtidigt måste vi se framåt, mot de långsiktiga problemen i svensk ekonomi och för svenska löntagare. De består oavsett konjunkturutvecklingen och kan aldrig lösas av de fria marknadskrafterna. Det gäller de äldres situation på arbetsmarknaden, det gäller strukturproblemen som med en sådan kraft har drabbat oss under det senaste decenniet, det gäller de regionala frågorna, det gäller anställningstryggheten och löntagarnas aktiva medinflytande både i det egna företaget och på den ekonomiska utvecklingen i stort. Det kräver en aktiv näringspolitik, ett intensivt lagstiftningsarbete och en samverkan med löntagarnas egna organisationer. Vi måste i dag handla så att vi bygger för en lösning av framtidens problem. Och den grundläggande förutsättningen är att samhället har tillräcklig styrka för att kunna gripa sig an med de långsiktiga sysselsättningsproblemen och de långsiktiga strukturproblemen i svensk ekonomi. Därför är det en framgång om riksdagen avslår de borgerliga förslagen att försvaga samhällets ekonomi.

Fru talman! Får jag börja med att påminna herr Palme om vad jag har sagt i denna fråga. Jag har jämfört hur högern såg på dessa frågor på 1930-talet och hur man ser på dem nu och sagt att det är en framgång att moderata samlingspartiet nu är med i främsta ledet när det gäller att ta itu med konjunkturpolitiken. Beträffande socialdemokraterna har jag sagt att det är beklagligt att de står så tvehågsna och rädda som de gjort denna höst när det gäller att i främsta ledet gripa sig an med sysselsättningsproblemen. Detta avsteg från det socialdemokratiska partiets bästa traditioner betraktar jag som en förlust och en svaghet i det svenska samhället. Jag står kvar vid detta omdöme även efter den historieskrivning som statsministern har gjort. För vad är det fråga om? Jo, det är tveklöst så att på 1930-talet gick socialdemokratin i främsta ledet. De stora, radikala åtgärderna vidtogs av socialdemokratin och vårt parti. Vi hade en gemensam uppfattning. Hur är situationen i dag? Det är väl fullt klart att beredskapen hos regeringen och socialdemokratin var låg. Det är väl också fullt klart att när riksdagen samlades hade den socialdemokratiska regeringen inga förslag att presentera. När oppositionen hade lagt fram sina motioner, när de fyra oppositionspartierna — som ändå saknar den tillgång i det här sammanhanget som all kanslihusets personal innebär — hade haft möjlighet att arbeta fram konkreta förslag, så borde man rimligtvis ha kunnat begära motsvarande av regeringen. Regeringen hade i detta läge icke mer att erbjuda än en skiss till åtgärder som skulle komma senare. Vi hänvisade för vår del till utvecklingen som vi hade kunnat avläsa den under sommaren. Vi kan ta en debatt igen om vad vi sade i våras, men i och för sig är det inte så intressant. Erfarenheterna under sommaren var ju det intressanta och det avgörande i det här sammanhanget. Och erfarenheterna under denna sommar hade sagt de andra partierna att nu är det bråttom, nu är det viktigt att vidta åtgärder, och det kom också till uttryck genom dessa motioner. Regeringen hade icke denna handlingsberedskap. Det är mot denna bakgrund som jag har riktat kritik mot regeringen och sagt att det är beklagligt att socialdemokratin inte vill stå i främsta ledet. När sedan regeringsförslagen kommer inskränker de sig till att i stort sett innebära åtgärder för att ge sysselsättning åt dem som redan är drabbade. Det är nödvändigt, och jag har förklarat att det därvidlag inte får råda någon tvekan. Men därutöver måste det vidtas ekonomiskpolitiska åtgärder som om möjligt dämmer upp arbetslösheten och förhindrar att permitteringarna fortsätter. Det har ju varit den centrala handlingslinjen på vår sida. I det avseendet har socialdemokratin icke velat medverka. Det är den stora skillnaden. Då säger herr Palme: ”Ni valde striden! ” Ja, vilka valde egentligen striden? Tidsfaktorn har jag åberopat.

Det sambandet fanns ju. Men det var ingenting som hindrade att man i de andra avseendena sköt över de delar av oppositionsförslagen som behandlingstekniskt hörde samman med regeringspropositionen. Den här möjligheten hade funnits. Nu säger alltså regeringen och socialdemokratin att det här skulle leda till inflation, det skulle leda till äventyrligheter jämnt över. Men den frågan — hur stor budgetspåfrestningen blir — är egentligen inte det som vi kan göra till en huvudsak i denna debatt. Det vi måste göra till huvudsak i denna debatt, det är att trots de selektiva åtgärderna går i dag 70 000 vid arbetsförmedlingen anmälda utan arbete. 70 000 anmälda — men vi vet att det därutöver finns sådana som önskar arbete men som, därför att de saknar arbetslöshetsförsäkring, inte går fram. AK-undersökningen pekar ju på över 100 000. Den avgörande frågan, herr Palme, är: Har vi i det här samhället råd att låta 100 000 människor gå arbetslösa månad efter månad? Vad betyder det för den svenska samhällsekonomin på sikt? Det är ju detta som är det centrala i dag, inte en fråga om budgetgapet. I och med att vi sade ifrån att vi såg problemen så här, var alla samarbetsmöjligheter borta säger herr Palme. Ja, åt den här sidan. Ni har ju här i kammaren i dag deklarerat att ni fortfarande är beredda att diskutera en speciell fråga med kommunisterna, även om denna diskussion uppenbarligen leder till att man skall öka kostnaderna för kommunerna.